Herr talman! Det är av yttersta vikt att vi minskar vårt oljeberoende. Det är naturligtvis alla eniga om. Det är också helt nödvändigt att vi får en värmeförsörjning som ger minsta möjliga miljöproblem. Vi skall stödja ansträngningar som syftar till dessa mål, det är odiskutabelt, men vi måste se till att de medel som staten satsar verkligen ger de resultat som vi åsyftar. I motioner från moderater och centerpartister har begärts översyn av och ändring i föreskrifterna till energisparförordningen. Det gäller bestämmelserna om eldstadsvolym och kravet på tillgång till fritt bränsle. Utskottet avstyrker dessa motioner. Det är inte rimligt att lån skall beviljas bara av den anledningen att man byter värmepanna. Resultatet bör innebära att åtgärden är lönsam, inte bara att man kan elda med fasta bränslen. Låt mig ta ett exempel. Som ett gränsfall skulle installation av braskaminer bli bidragsberättigad. Vi har i dag ungefär 400 000 hushåll med direktverkande eluppvärmning. En komplettering med braskamin skulle där eventuellt vara en åtgärd att ta till, och detta vore en mycket olycklig utveckling bl.a. på grund av miljöproblemen. Den del av bestämmelserna som säger att pannan skall ha en sådan volym att deninte behöver passas eller fyllas på mer än två å tre gånger per dygn kan förefalla underlig, om man framställer det som om antalet påfyllningar i sig är det väsentliga. Det finns dock andra anledningar. Det har bl.a. med eldstadsvolymen att göra. Den bör vara ca 100 liter, då det med sådana pannor blir praktiskt genomförbart att använda eldstaden varaktigt för uppvärmning med ved. Detsamma gäller kravet på tillgång till fritt bränsle. Verkligheten är den att blir man hänvisad till köp av ved kan det inte anses sannolikt att övergången blir varaktig. Det beror på osäkerhet i tillgång, sämre lönsamhet och lägre bekvämlighet. Det gäller också vår hälsa, vår miljö. Vi vet att avgaser från fossila bränslen vid den reningsgrad som vi i dag har på avgaserna är en hälsorisk. Särskilt gäller detta panntyper där förbränningen sker med liten lufttillförsel, som t.ex. är fallet med de braskaminer som jag berörde i inledningen.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
Herr talman! Jag trodde att det rådde total enighet om att man tar miljöhänsyn när det är fråga om energisparande och övergång till andra bränslen — det är inte det som vår reservation gäller och det är inte det som bestämmelsen i bostadsstyrelsens förordning har skjutit in sig på. Om det vore enbart miljön man ville ta hänsyn till skulle det vara lätt att formulera bestämmelser härom. Nu har man i stället gått på den kufiska bestämmelsen att avgörande för möjligheten att få lån och bidrag skall vara antalet påfyllningar per dygn för eldstaden. Nu hör vi av Kerstin Ekman att syftet skulle vara att uppnå en eldstadsvolym på minst 100 liter. Varför då inte föreskriva en eldstadsvolym på 100 liter? Då tar man bort åtminstone något av löjet över den här bestämmelsen. Beträffande föreskriften om gratis ved skulle tanken vara att om man måste köpa veden finns det risk för att man slutar elda med ved. Också en mycket konstig bestämmelse! Den som är villig att satsa på en vedpanna måste naturligtvis förutsättas ha tryggat sin vedförsörjning antingen genom köp eller på annat sätt. Jag anser fortfarande att det är orimligt att begränsa kretsen av dem som skall få detta stöd till sådana som har gratis ved. Hur många är det? Jag efterlyste f. ö. i mitt anförande en definition av vad som menas med gratis ved. Det är mycket oklart vad som skall anses bidragsberättigat. Jag vidhåller min åsikt att den här bestämmelsen borde bort. Utöver de skäl som jag har angivit för detta är väl också det skälet starkt, att vi inte skall ha bestämmelser som drar löje över en statlig myndighet. Jag uppmanar därför kammarens ledamöter att rösta på reservationen. Då får vi snabbt bort den här bestämmelsen.
Herr talman! Man kan naturligtvis diskutera det som står i bestämmelserna, men det väsentliga är resultatet. Och resultatet av bestämmelserna är att det skall kunna anses sannolikt att det blir fråga om en varaktig övergång till ett annat bränsle, om man byter panna. Det är där bestämmelsen om eldstadsvolymen kommer in. Den har alltså med antalet bränslepåfyllningar att göra. Detta har också med bekvämlighet att göra. Det skall vara så att det verkligen är troligt att man kommer att fortsätta med den nya typen av eldning. Tillgång till fri ved är faktiskt inte så oväsentlig. Om man skall köpa veden eller bränslehanteringen är obekväm och mindre lönsam är det inte sannolikt att övergången blir varaktig. Det är därför bestämmelserna är utformade som de är. Det kan alltid finnas de som anser att bestämmelserna är löjliga, men de fyller en uppgift.
Herr talman! Det är roligt att vi i varje fall är eniga om att det är resultatet som är det väsentliga. Det är det som jag hela tiden har försökt att hävda. Kanske finns det hopp om att det blir en ändring. Det vore väl anmärkningsvärt om det inte skulle bli någon ändring efter den utredning som både vederbörande statsråd och Kerstin Ekman har åberopat. Men vad vi vill är att det skall bli en snabb ändring, så att vi skall slippa att schavottera i den allmänna opinionen med en bestämmelse som jag vill hävda är löjlig. Det är naturligtvis angenämt att höra Kerstin Ekman säga att man från bostadsstyrelsens sida har det syftet att man vill göra det bekvämt för dem som eldar med ved. Detta är bra, men det väsentligaste argumentet för att en övergång till vedeldning skall bli varaktig är de ekonomiska fördelar som ligger i vedeldning. Redan i dag är oljepriset sådant att det per värmeenhet skyhögt överstiger priset för samma värmeenhet vid eldning med fast bränsle. Detta är det starkaste argumentet för en övergång till den typen av eldning. Det vore bra om vi kunde understryka det även genom den här formen av bidrag. Men det skall ske snabbt.
Herr talman! Det är inte oväsentligt vart pengarna går när det gäller stöd till energisparande åtgärder. Det är därför man har utformat bestämmelserna så som man har gjort. Jag tycker inte att det finns anledning att nu ändra dem bara för att de är ”löjliga”. Tanken att man gör sig löjlig genom de här bestämmelserna får stå för herr Åkerfeldt. Förklarar man för dem som anser att bestämmelserna är löjliga varför de ser ut som de gör behöver man inte ha de bekymren. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! I min och Sonja Rembos motion 748 tar vi upp bostadsstyrelsens anvisningar till 4 § energisparförordningen. Jag för min del gör det med utgångspunkt i de erfarenheter jag har från länsbostadsnämnden i Kopparbergs län. Alla ansökningar som där har behandlats enligt 4 § har avslagits på grund av att pannans eldstadsvolym inte varit av den storleksordning som anvisningarna föreskriver. Vad som i övrigt krävs för att lån och bidrag skall utgå enligt 4 § har till fullo varit uppfyllt. Vi anser det vara olyckligt att man bundit upp eldstadens storlek på så sätt att antalet bränslepåfyllningar skall vara av avgörande betydelse. Det finns skäl som talar för att en ändring bör göras just i det avseendet. För att en vedpanna av den storlek som här krävs skall kunna installeras fordras så stort utrymme att det knappast är tänkbart i en normalvilla. Med den stora eldstadsvolym som det här är fråga om kan man också lockas att använda grövre ved och ved av sådan storlek att den annars hade kunnat Nr 115 användas i massaindustrin. Om man jämför de besparingar vi gör rent Onsdagen den nationalekonomiskt vid övergång till vedeldning med besparingarna när det 9 april 1980 gäller andra stödformer i energisparförordningen framstår det med all tydlighet att en ändring av anvisningarna bör göras, så att rimliga möjligheter finns för tillämpning av 4 § energisparförordningen. I ett län som Kopparbergs, med förhållandevis många skogsägare, skulle en sådan ändring av förordningen medföra att betydligt flera fastighetsägare stimulerades att övergå till vedeldning. Under den energidebatt som förekommit har man från alla partiers sida talat om nödvändigheten av att utnyttja inhemska bränslen. Mot den bakgrunden finner jag det besynnerligt att utskottet inte kunnat ena sig om en ändring av 4 § energisparförordningen. Jag förutsätter, herr talman, att strävan hos alla i denna kammare är att minska vårt stora oljeberoende. Jag yrkar bifall till reservationen av Kjell Mattsson m.fl.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationen av moderaterna och centerpartisterna i utskottet. Skall vi äntligen lyckas med att minska oljeberoendet och övergå till alternativa bränslen, så måste vi börja med att åtminstone försöka skala bort litet av byråkratin på detta område, och jag tycker att utskottets majoritet fastnat i stelbenthet och byråkrati i den här frågan. Men jag har egentligen begärt ordet med anledning av utskottets yttrande över motion 1508 av Anders Högmark och mig. Det har nyligen genomförts en folkomröstning i den viktiga energifrågan. Oavsett vilken linje man har företrätt har alla betonat hur viktigt det är att spara energi. Flera talare har också tidigare här i dag verkligen vitsordat betydelsen av detta. Jag menar att det inte nog kan betonas, hur viktigt det är att vi ökar ambitionen på detta område och att vi verkligen allesammans känner ett rent personligt ansvar för energisparandet. Regeringen har gått före med gott exempel. En hög ambitionsnivå har fastslagits bl.a. genom energisparstödet till kommuner och landsting. Nu måste dessa enligt min uppfattning själva höja sina ambitioner. Vissa kommuner och landsting har faktiskt lyckats ganska bra med energisparandet — men bara vissa. Sanningen är den att man på många håll har misslyckats ganska ordentligt. Det framgår inte minst av bostadsstyrelsens utvärdering av energisparstödet. Man har helt enkelt satsat på fel sparåtgärder. På en del håll har man också haft mycket låga ambitioner. Här är det verkligen fråga om pengar att tjäna in för kommuner och landsting genom ett sådant sparande. Jag vill bara som ett exempel nämna att vi i min hemkommun, Karlstad, förra året köpte olja för 27 milj.kr. Ett 20-procentigt energisparande skulle för vår kommun ge en vinst motsvarande ungefär kostnaden för driften av en barnstuga. Exemplen kan mångfaldigas. Med ökande oljepriser kommer sparandet att bli ännu viktigare. 37 Med vår motion om ett differentierat energisparstöd, där man lägger större vikt vid att det verkligen satsas på åtgärder som ger högsta spareffekt i kilowattimmar per krona som investeras för att berättiga till bidrag, och vid någon form av ökad stimulans för att verkligen förmå alla att spara energi, har vi velat ange den färdriktning man lämpligen bör välja. Förmodligen behövs både piskan och moroten för att förmå alla kommuner och landsting att verkligen spara. Egentligen borde det vara en självklarhet i dag men är det förvisso inte ännu. Vi befinner oss nu i den stora motionsslaktens tid här i riksdagen. Som ny ledamot har jag lärt mig skilja på att få en motion hårt och brutalt avslagen och att få den avslagen med en s.k. positiv skrivning. När jag har hört vad som har sagts tidigare i debatten i dag och när jag läste utskottets skrivning tyckte jag mig faktiskt glatt kunna finna en sådan positivitet. Men jag har när jag sedan återigen gång på gång läst utskottets skrivning inte blivit klok på vad som egentligen står där. Jag citerar ordagrant på s. 17: ”Det torde inte råda några delade meningar om en annorlunda inriktning av bidragsgivningen än den som ger största möjliga effekt.” Vad menas egentligen med denna skrivning? Delar utskottet vår uppfattning eller inte? Utskottet har hänskjutit frågan till energihushållningsdelegationen. Nu hoppas naturligtvis vi motionärer att denna delegation är betydligt mer intresserad av energisparstödets utformning än vad utskottet tycks vara, åtminstone i skrivningen. Jag tycker faktiskt att det är anmärkningsvärt att utskottet så lätt har avfärdat en trots allt viktig fråga. Här gäller det åtskilliga miljoner för kommunerna med deras i dag ansträngda ekonomi. Jag vill fråga utskottets talesman vad utskottet egentligen menar. Delar utskottet motionärernas uppfattning att bidragsgivningen bör utformas så att man uppnår största möjliga spareffekt per investerad krona? Eller har man valt en så konstig skrivning för att på ett så krångligt sätt som möjligt säga precis motsatsen? Eller är helt enkelt det dunkelt sagda ett uttryck för det dunkelt tänkta?

Herr talman! Vi måste naturligtvis, Margareta Gard, minska vårt oljeberoende — det är vi alla eniga om. Men vi måste minska det på ett sätt som gör att vi inte fortsätter att fördärva vår miljö. Det kanske är på tiden att vi får en ordentlig debatt om riskerna av eldning med fossila bränslen. Den debatten kom tyvärr i skymundan under kärnkraftsdebatten inför folkomröstningen. Margareta Gard talade om tillgången på ved och övergång till vedeldade pannor i villor. Jag skulle inte vilja leva i ett villaområde där alla villor uppvärmdes genom vedeldning. Jag tycker inte att vi skall gå över till ett förbränningssystem med oacceptabla risker, innan vi har löst reningsproblemen vad gäller avgaser.
Herr talman! Kerstin Ekman säger att hon inte vill bo i ett villaområde där alla eldar med ved. Det är ingen risk för det. Vad jag har talat om är just eldstadsvolymen. Därmed har jag också anslutit mig till principen att man skall ha tillgång till fritt bränsle. Men alla som äger villor har inte det, och det är en begränsning. Jag tycker faktiskt att de villaägare som har möjlighet att använda spillved, att gallra och ta bort sly samt därmed göra en skogsvårdande insats — det är också vad det handlar om i detta fall — skall stimuleras till det. Därför tycker jag att man bör ta bort denna ”oformlighet” om eldstadsvolymen för att så många som möjligt skall kunna utnyttja den aktuella paragrafen. Det är faktiskt vad det handlar om, Kerstin Ekman, och inte alls att alla skall övergå till vedeldning.

Herr talman! Jag har faktiskt ställt en fråga till någon talesman för utskottet: Delar utskottet motionärernas uppfattning att det är viktigt att energisparstödet till kommuner och landsting utformas så att det ger största möjliga spareffekt? Det är en ganska viktig fråga, som jag tycker att utskottet klart bör ta ställning till.

Herr talman!

Den är däremot minst sagt anmärkningsvärd när den är hämtad ur en fortfarande gällande lag. Historiskt sett förekom en sammankoppling av domstol och kyrka, av världslig och himmelsk bestraffning. Detta skulle drabba den straffade med särskild tyngd. Men att detta synsätt alltjämt finns kvar är inte bara föråldrat. Det är direkt stötande. Den citerade meningen är hämtad ur rättegångsbalken, RP 10§.

Följande avsnitt ur en bön kan vara belysande: ”Led dem du betrott med domarens ansvarsfulla kall, så att de själva ställa sig under ditt ords dom och utan människofruktan, med oväld och plikttrohet, skipar lag och rätt. — — — Väck samvetet hos dem som förbrutit sig så att de icke förhärda sina hjärtan, utan uppriktigt bekänna den orätt de övat. Låt straffet lända den skyldige till bättring, samhället till skydd och oss alla till varning och lärdom.” Detta, herr talman, är en kvarleva som fortfarande bidrar till att framställa domstolar och domare som stående över de vanliga människorna, trots reformering av lagstiftning och domstolsväsende. Bestämmelserna för rättegångsgudstjänst ter sig också stötande ur en annan synpunkt. Respekt för människor som bekänner sig till olika religioner lika väl som för ateister är viktig ur demokratisk synpunkt. Inte minst den omfattande invandringen till Sverige understryker vikten av tolerans och respekt i religionsfrågor. I motion 1979/80:795 har jag och några av mina partikamrater yrkat att 41 riksdagen hos regeringen begär förslag om upphävande av stadgandena i rättegångsbalken om tingspredikan. I sak ger justitieutskottet oss rätt men avstyrker likväl motionen. Utskottet påpekar att 1968 års beredning om stat och kyrka föreslog att bestämmelserna om rättegångsgudstjänst borde upphävas, vilket även tillstyrktes i remissbehandlingen av de domstolar som yttrade sig. Inte ens från kyrkan restes krav på att få behålla rättegångsgudstjänsten, även om man tyckte att den kunde bibehållas. Det förhållandet att det går trögt med hela stat-kyrka-frågans lösning behöver inte innebära att den här frågans lösning skall dröja. Utskottet vill komma från frågan genom att hävda att avskaffande av reglerna om rättegångsgudstjänst närmast berör kyrkan och att den har ett naturligt samband med frågan om relationerna mellan staten och kyrkan. Vidare anförs att lagändringar på området kräver samtycke av allmänt kyrkomöte. Jag tycker att det är beklagligt att utskottet trasslar till begreppen när det gäller att ta ställning till själva yrkandet i motionen. Det må vara att ändringar i kyrkolagstiftningen med nuvarande regler fordrar kyrkomötets samtycke. Men det innebär ju inte att riksdagen är förhindrad att ta initiativ till förändringar. Och framför allt kan inte riksdagen vara förhindrad att vidta förändringar i rättegångsbalken, som det ju främst handlar om. Fortfarande är riksdagen ändå den lagstiftande församlingen. Justitieutskottet slår fast att reglerna om rättegångsgudstjänsten är präglade av den tid varunder de tillkommit. Utskottet påpekar att några motsvarande bestämmelser inte finns för andra delar av statsförvaltningen. Och justitieutskottet skriver i sitt betänkande: ”Mot denna bakgrund ställer sig utskottet inte främmande till tanken att reglerna om rättegångsgudstjänst omprövas.” Det är bara synd att man inte stannade där i skrivningen och drog den enda rimliga slutsatsen att tillstyrka motionen. Vad som därutöver anförs för att komma fram till ett avstyrkande är inte logiskt. Utskottet anför att reglerna är tvingande för prästerskapet medan domstolarna tillämpar frivillighet. Detta tycker jag talar för att bestämmelserna är mogna för att avskaffas. Vi har också i motionen påpekat att vid vissa domstolar tillämpas de gamla reglerna, medan en uppluckring skett vid andra domstolar. Vi har också anfört att sammankomster för domstolens personal bör kunna ordnas i andra former i stället för att vara bundna till en gudstjänstordning. Herr talman! Alla skäl talar för vpk-motionens krav på att stadgandena i rättegångsbalken om tingspredikan snarast skall mönstras ut, och jag ber att få yrka bifall till motion nr 795.

Herr talman! Jag har alltid uppfattat vpk som ett parti som tar upp för partiet viktiga och angelägna frågor. Kan denna fråga om rättegångspredikan verkligen vara en sådan, eller har motionen andra syften som vi inte känner Nr 115 till? Onsdagen den I ett avseende är emellertid denna fråga intressant. De ursprungliga 9 april 1980 reglerna om rättegångspredikan är så gamla som från år 1686. Så gamla lagar har vi som regel inte kvar i vår moderna lagstiftning. Det normala har varit att de på något sätt har omarbetats för att komma i överensstämmelse med det samhälle som efter hand har ändrats. Är det enbart av detta skäl som vpk vill ha en ändring? Det må vara hur som helst med det, jag är ändå överraskad av att Nils Berndtson nu yrkar bifall till motionen efter den skrivning som utskottet presenterar. Visserligen är reglerna om rättegångspredikan inskrivna i allmän lag, men de berör ändå närmast kyrkan. En lagändring kräver också samtycke av allmänt kyrkomöte. Därför måste denna fråga även tas upp av kyrkan, och det sker väl naturligast i samband med behandlingen av relationerna mellan staten och svenska kyrkan. Efter det allmänna kyrkliga mötet år 1979 tillsattes en utredning som nu arbetar med speciella delfrågor på detta område. När utredningen har slutförts får vi anledning att ta ställning till själva principfrågan om förhållandet mellan staten och kyrkan. Utskottsmajoriteten bedömer det vara naturligast att också frågan om rättegångspredikan tas upp i det sammanhanget. Då får ju motionen även betydelse som en uppmärksammande faktor. Frågan om rättegångspredikan har dock redan tagits upp i betänkandet Samhälle och trossamfund som avgavs av 1968 års beredning om stat och kyrka, så den blir nog inte bortglömd. Kyrkan har inte själv haft så stor olägenhet av skyldigheten att stå som värd för rättegångspredikan, eftersom den aldrig har krävt ett avskaffande av denna skyldighet. Och lokalt i landet ser man nog från såväl kyrkans som domstolarnas sida ganska positivt på denna samling i kyrkan eller i domstolens lokaler före det första rättegångstillfället för året. Trots frivilligheten att delta är besöksantalet ganska stort på många håll. Det tyder ju på att vi inte behöver hetsa på parterna i denna fråga. Resultatet i slutändan blir nog att tvånget för kyrkan att ställa upp kommer att upphöra, på samma sätt som förhållandet är vid riksmötets öppnande. Men kyrkan kommer nog ändå att ställa upp, och allt kommer förmodligen att fortsätta som vanligt. Herr talman! I avvaktan på kyrkans ställningstagande i denna fråga yrkar jag bifall till justitieutskottets hemställan i betänkande nr 27.

Herr talman! Åke Polstam säger att han anser att vpk brukar ta upp viktiga frågor, och jag anser faktiskt att frågor om demokrati och religionsfrihet måste räknas till de viktiga frågorna — de är principfrågor. Åke Polstam är förvånad över att jag yrkar bifall till motionen efter vad utskottet har skrivit. Utskottet ger oss ju i sak rätt, men utskottet drar inte konsekvenserna av sitt eget resonemang. Vidare tar Åke Polstam upp frågan om samling i tingsrätt vid årets början. 43 Vi har sagt att den samlingen bör kunna ske i andra former och inte vara bunden till en mossbelupen gammal bestämmelse från århundraden tillbaka. Nu tror Åke Polstam att det skall hända någonting, och med utskottets ställningstagande och hans synsätt får det tydligen hända utan justitieutskottets aktiva medverkan. Jag vill resa en frågeställning som borde vara viktig när man tar ställning till sådana bestämmelser: Vilken uppgift kan man anse att bestämmelsen om tingsgudstjänst fyller? Det är i varje fall ingen uppgift som ligger i linje med strävanden att demokratisera rättsväsendet. Däremot innebär det motsatsen, nämligen att man bevarar ett föråldrat synsätt på brott och straff. Borde det inte leda justitieutskottet år 1980 till slutsatsen att sådana bestämmelser snarast bör tas bort? Jag skall uttrycka saken vänligt och säga att utskottet har visat på en rad skäl för bifall till motionen men likväl stannat för avslag. Försöken att motivera ett avslagsyrkande är inte särskilt övertygande — inget av de argument som anförs för avslag är bärande.
Herr talman! Först vill jag bara säga att herr Berndtson missuppfattade mig när jag sade att vpk tar upp väsentliga frågor. Jag sade att det var ”för partiet” väsentliga frågor, och det är inte riktigt detsamma. Detta är en fråga för kyrkan, och den skall tas upp i samband med kyrka-stat-frågan. Någon sådan debatt skall vi inte ha nu och här, utan den skall vi vänta med till dess att frågan är färdig för behandling. Jag tror det är fel tillfälle att över huvud taget debattera detta nu. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall bara säga till Åke Polstam att för partiet viktiga frågor är detsamma som för folket viktiga frågor. Där ser vi ingen skillnad. Om detta är en odemokratisk kvarleva, så är det en viktig fråga både för partiet och för det svenska folket att den avskaffas. Åke Polstam vill alltså inte ha någon diskussion i dag. Men förneka ändå inte att hela frågan om stat-kyrka fördröjs år efter år! Varför kan man inte ta upp åtminstone en delfråga som man vet kan lösas utan att hela stat-kyrka-frågan löses?

Herr talman! Den s.k. undantagslagen har varit en ful fläck på rättssystemet i Sverige, och den blev inte mindre ful, därför att den smögs på riksdagen under falska premisser och oklar varubeteckning. Vpk har konsekvent bekämpat denna lagstiftning, som ger det högsta skiktet ämbetsmän privilegier mot andra medborgare och som är ägnad att skydda övergrepp och lagstridigheter mot medborgarna. Opinionen mot denna lagstiftning kommer från många olika skikt i samhället. Men det är 45 bara ett enda politiskt parti som har krävt dess avskaffande. Också under årets allmänna motionstid har vi återkommit till frågan. Det har skett trots den utredning som aviserades i höstas. Flera olika skäl motiverade fortsatt vaksamhet i frågan. Riksdagens justitieutskott har aldrig självt haft ett ord av kritik mot lagen. Inte ens när justitieminister Winberg redan beslutat om utredning ville utskottet på något sätt komma med kritiska åsikter. Utskottets moderater och socialdemokrater var lika bundna av sin prestige. Utskottets borgerliga ledamöter kunde inte ens uttala stöd för sin justitieministers ifrågasättande attityd. Sådant väcker misstänksamhet. Vidare lämnade justitieutskottets talesmän falsk information till kammaren. Det påstods bl.a. att det inte skulle finnas fall där åtal skulle ha underlåtits. Det är fel, det finns flera sådana fall, vilket vpk påvisade vid höstens debatt i frågan. Men utskottets vilseledande uppgifter ökade misstankarna. Var de högre tjänstemännen stod var också tydligt. Förra året avgav ledningen för SACO ett remissyttrande enligt vilket någon ändring av lagen inte borde ske. Detta gav oss ytterligare ett skäl att inte tiga med våra krav. Slutligen gav självaste justitieombudsmannen oss anledning till tvivel på officiella instansers attityder. Det antyddes nämligen i ett remissyttrande att olikheterna för högre och lägre tjänstemän kunde tänkas avskaffade inte bara genom att man tillåter målsägandetalan också mot de högre tjänstemännen. Det kunde också ske genom att man avskaffar all rätt till målsägandetalan mot alla grupper av offentliga tjänstemän. Inför så anmärkningsvärda idéer måste man reagera skarpt. Herr talman! När vi avgav vår motion hade utredningens direktiv just publicerats. Utredningen har sedan dess haft ett arbetssammanträde. Det har där framgått att man tar grundligt och seriöst på problemet. Det blir ingen skenutredning. Vpk kommer naturligtvis att också i fortsättningen noggrant bevaka frågan genom dess representant i utredningen. Det är motiverat att utredningen arbetar skyndsamt. Vår principinställning står fast: undantagslagen måste bort snarast. Men, herr talman, vi har i dag inget särskilt yrkande.

Herr talman! Jag stöder kravet på slopande av de särskilda reglerna om målsägandens rätt att föra talan mot vissa högre ämbetsmän eller tjänstemän. De nuvarande reglerna tillkom, som vi nyss har hört, för bara några år sedan på förslag av den då sittande socialdemokratiska regeringen. Lagen har sedan också med bred majoritet försvarats i denna kammare. Anledningen har närmast varit att skydda den här kretsen av befattningshavare mot obefogade åtal, eftersom dessa tjänstemän har påståtts ha varit mer utsatta för sådana åtal än andra befattningshavare i statsförvaltningen. Men det har också fått till följd att de kunnat behandlas på ett annat sätt än andra, och det har lett till protester så som vi nyss har hört. Det är självklart att alla skall behandlas lika inför lagen, men bara för några år sedan omarbetades den här lagen, och då var det ingen som gjorde bedömningen att det här var en särreglering för vissa — den gjordes inte ens från vpk, vad jag kan minnas. I varje fall hördes det inte då någonting om det. Frågan har nu uppmärksammats, och såvitt jag förstår finns det en vilja att ändra på förhållandena. Regeringen har således tillsatt en utredning, som skall lägga fram konkreta förslag till lagändring. Behövs det i framtiden ett skydd för någon mot obefogade åtal kan det säkert klaras på annat sätt, och det anförde också utskottet redan förra året. Det säger även justitieministern i sina direktiv till den nu pågående utredningen, som skall lägga fram förslag snabbt. Det är också särskilt angivet i direktiven, som nyss åberopades, att arbetet skall ske med förtur. Det är tämligen meningslöst att nu — innan det beställda förslaget är färdigt —- ytterligare debattera denna fråga. Det har man tydligen också insett från vpk, eftersom man inte yrkar bifall till motionsyrkandet. Vad som kan sägas har redan sagts så sent som i december förra året, och då var direktiven inte utfärdade. Nu finns de, och utredningen är i gång. Därför, herr talman, vill jag nu bara yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet nr 29.
Herr talman! Det är glädjande att utskottets talesman nu klart och tydligt talar om att han instämmer i våra krav att de aktuella bestämmelserna skall avskaffas. Trots detta har justitieutskottet i sina skrivningar ännu inte gjort det ställningstagandet — inte heller den här gången. Vid den förra behandlingen av frågan skrev utskottet att man förutsåg att en utredning förutsättningslöst skulle titta på de här frågorna. Vi från vpk menar att utredningen inte kommer att arbeta förutsättningslöst. Den kommer att arbeta för att de här aktualiserade begränsningarna i målsägandes talerätt skall avskaffas. Det anser vi vara glädjande, och vi yrkar därför inte den här gången något bifall till motionen.

Herr talman! I anslutning till presentationen av budgetpropositionen utfärdade kommunikationsdepartementet ett pressmeddelande. I det kunde man läsa att det var en kärv budget som hade lagts fram men med klara tyngdpunkter på vägunderhåll, kollektivtrafik, glesbygd och säkerhet. Vidare stod i detta pressmeddelande: ”Det kapital som har lagts ned på vägar får inte förstöras. Därför satsar regeringen främst på att underhålla och förbättra vägarna. Över tre miljarder kronor anslås till driften av enskilda, kommunala och statliga vägar. Totalt är väganslaget nästan 4,5 miljarder kronor, vilket är en ökning med ca 300 miljoner. Till detta kommer vägarbeten på 300 miljoner för att främja sysselsättningen i olika delar av landet.” Herr talman! Det lät ju glädjande när man tog del av det här pressmeddelandet. Det tydde på att kommunikationsdepartementet hade följt upp riksdagsbeslutet från den 1 juni förra året, då riksdagen enhälligt krävde att vi skulle ha en högre ambitionsnivå när det gäller vägbyggandet och vägunderhållet i vårt land. Men när kommunikationsdepartementets budgetbilaga närmare presenterades kunde man konstatera att den glättade bild som kommunikationsministern gav i pressmeddelandet hade föga eller ingen anknytning till verkligheten i budgetpropositionen. Regeringen prutade — jag skulle vilja säga som vanligt — hårt i vägverkets anslagsäskande för 1980/81. Vägverket får 4 459 milj.kr., vilket är drygt 800 miljoner lägre än den s.k. vidmakthållandenivån för bibehållen vägstandard. Följderna av den här kraftiga prutningen blir att vägverket inte heller i år kan hejda den pågående kapitalförstöringen bl.a. för underhållet av vägbeläggning. Planerade vägprojekt måste skjutas på framtiden.

Men i anslutning till behandlingen av riktlinjerna för den framtida trafikpolitiken förra året behandlades också, som jag inledningsvis sade, vägfrågorna. Från socialdemokratiskt, moderat och centerpartistiskt håll var vi överens om att vi måste se till att slå vakt om det vägkapital vi har i det här landet. Vi måste stoppa den kapitalförstöring som äger rum på våra vägar. Vi har i dag ett ackumulerat underskott på underhållssidan på 1,7 å 1,8 miljarder kronor. Därför är det beklagligt att regeringen bara ett halvt år efter en bred riksdagsmajoritets uttalanden inte anser det möjligt att följa riksdagens beslut. I samband med behandlingen av trafikpolitiken uttalade riksdagen också i stor enighet att förslag angående den långsiktiga vägpolitiken måste föreläggas riksdagen. Sedan 1976 har riksdagen krävt detta varje år. Vi hade nu förväntat oss, när riksdagen den 1 juni 1979 enhälligt fattade det här beslutet på nytt, att kommunikationsministern nu skulle ha tagit tillfället i akt och presenterat ett långsiktigt vägpolitiskt program. Så har inte skett. I stället säger kommunikationsministern: ”De mera preciserade samhällskrav som vägpolitiken bör ge uttryck för beträffande miljö, tillgänglighet, trafiksäkerhet, transportkostnader etc. synes enligt min mening väl tillgodosedda genom den inriktning av drift och byggnadsverksamheten som vägverket redovisar och som är avvägda mot de mål för vägpolitiken och den allmänna inriktningen av väghållningen som riksdagen angav i det trafikpolitiska beslutet år 1979.” Det kan ligga väldigt mycket i detta. Men om kommunikationsministern har den uppfattningen bör han dra konsekvenserna av det och anvisa medel som svarar upp mot detta vägpolitiska program. Det gör icke kommunikationsministern. I stället säger han, i direkt strid med vad riksdagen beslutade förra året, ”att en ökad ambitionsnivå för vägbyggandet som riksdagen begärt f. n. inte är möjlig. För de närmaste åren bör inte en ökad bindning av samhällsresurserna ske. Snarare bör statsmakterna i princip vara beredda att ompröva de bindningar som redan finns.” Herr talman! Från socialdemokratiskt håll har vi inte ändrat uppfattning i de här frågorna sedan förra året. Vi har därför i reservation 1, som är fogad till utskottsbetänkandet, anfört att vi inte kan vara med om att acceptera en lägre ambitionsnivå i framtiden. Vi menar att det skulle vara förödande för det vägkapital vi har om vi inte ser till att anvisa de resurser som behövs för att underhålla våra vägar. Jag yrkar därför bifall till reservation 1.

Samtliga partier stod bakom uttalandet och utgick ifrån att så skulle ske. Inte heller på denna punkt har kommunikationsdepartementet följt riksdagens beslut och klara anvisning. Vi kan i stället konstatera att det inte blir 500 miljoner utan 300 miljoner till AMS för insatser på vägområdet. Vi är från socialdemokratiskt håll medvetna om att medel måste avsättas för att klara sysselsättningen i regioner där den sviktar. Men vi tyckte i det här läget — och det lade vi fram en motion om — att man skulle kunna börja stegvis med att tillgodose riksdagens enhälliga beslut från våren 1979. Vi föreslog att av de till AMS anvisade 300 miljonerna skulle 50 miljoner överföras till vägverket. Därigenom skulle vi kunna satsa ytterligare 50 miljoner på driftsidan och i någon mån dämpa det underskott och den kapitalförstöring som äger rum där. Vi blev på socialdemokratiskt håll mycket förvånade i trafikutskottet när den här frågan behandlades. Även på denna punkt hade nämligen den borgerliga majoriteten ändrat uppfattning från förra året. Vi fick icke något gehör för våra synpunkter och tvingades därför reservera oss — liksom de socialdemokratiska ledamöterna i arbetsmarknadsutskottet gjorde. Man kan inte låta bli att göra den reflexionen, herr talman, att det förra året var betydligt enklare att föra en sakdebatt med representanter för centerpartiet och moderata samlingspartiet än vad det har varit i år. Jag dristar mig att säga att detta sannolikt beror på att vi förra året hade en kommunikationsminister som representerade det minsta borgerliga partiet — folkpartiet. Då var det mer intressant för centerpartiets och moderata samlingspartiets representanter att knäppa kommunikationsministern på näsan. Nu har man i stället snällt och fogligt följt den nya husbondens anvisningar och glömt vad man hade för uppfattning i dessa sakfrågor förra året. Vi tycker på socialdemokratisk sida att detta är beklagansvärt. Vi har inte ändrat uppfattning på den här punkten heller. Vid behandlingen av den trafikpolitiska propositionen förra året riktades mycken kritik mot den dåvarande folkpartiregeringens kommunikationsminister därför att man över huvud taget inte hade tagit upp frågorna om stöd till kollektivtrafiken i våra tätorter. På denna punkt samlades trafikutskottet enhälligt bakom en socialdemokratisk motion och krävde att en kollektivtrafikberedning skulle tillsättas och att riksdagen snarast skulle föreläggas förslag i enlighet med vad som föreslagits av kollektivtrafikutredningen. Så har inte skett. I årets budgetproposition föreslår kommunikationsministern inga nya medel över huvud taget till kollektivtrafiken. Kommunikationsministern har nyligen i ett pressuttalande sagt att han inte kommer att verka för att kollektivtrafiken i våra större tätorter får ökat statligt stöd. Riksdagen bestämde förra året att 20 milj.kr. skulle gå till cykelvägar. Det skedde efter ett engagemang från centerpartiets representanter, ett engagemang som vi på socialdemokratiskt håll hyste beundran för och ställde upp bakom. Nu säger kommunikationsministern att dessa 20 milj.kr., som enligt riksdagens mening skulle användas till cykelvägar, också skall användas för stöd till kollektivtrafiken och för kollektivtrafikberedningen. Det är ju helt oacceptabelt. Från socialdemokratisk sida har vi reserverat oss på denna punkt. Vi menar att det är angeläget att kollektivtrafiken prioriteras och får stöd, att den tillsatta kollektivtrafikberedningen får ekonomiska resurser för att kunna initiera olika försök och experiment, initiera utveckling på kollektivtrafikområdet. Jag yrkar alltså bifall till reservation 3. Herr talman! Det skulle vara mycket mer att tillägga i den här frågan. Men jag tror att den utförliga redovisning som trafikutskottet lämnar i betänkandet och de synpunkter som vi från socialdemokratiskt håll anfört i våra reservationer är till fyllest. Jag vill därför bara än en gång yrka bifall till de socialdemokratiska reservationer som är fogade till trafikutskottets betänkande.

Herr talman! Det sker en målmedveten rasering av vägverkets fasta resurser. Nu vill man t.o.m. dra ner ett par hundra miljoner kronor på det besparingsalternativ som verket har ålagts att lägga fram och som redan i sig innebär en personalminskning med 800 anställda fram till 1981. Under den senaste tioårsperioden har vägverket tvingats rationalisera bort 2 300 fasta arbetstillfällen, vilket motsvarar ca 18 90 av den totala arbetsstyrkan. Med nuvarande anslagsutveckling försvinner ytterligare litet mer än 800 man fram till 1981, därav 700 på driftsidan och drygt 100 på byggnadssidan. Det gör att 1981 kommer det i hela landet inte att återstå mer än 340 anställda på byggnadssidan och ca 4400 på driftsidan. Men samtidigt ökar antalet beredskapsarbetare, entreprenörer och tillfälligt anställda, och de uppgår nu till 3 500 personer. Man kan inte förvåna sig över att den fackliga organisationen, Statsanställdas förbund, reagerar mot en utveckling där fasta, trygga arbeten ersätts med tillfälliga beredskapsarbeten. Fackföreningsrörelsen har i alla tider kämpat för att få fasta, trygga anställningsformer. Dessutom måste det bli dyrare för samhället att ha en improviserad planering av beredskapsjobb i stället för den fasta, långsiktiga planering som vägverket representerar. Vänsterpartiet kommunisterna har därför, i överensstämmelse med Statsanställdas förbunds eget förslag, begärt att 250 miljoner av beredskapsanslaget skall överföras till den ordinarie vägbudgeten för att förhindra denna minskning av den fasta arbetsstyrkan. Nu gjorde behandlingsordningen att detta förslag remitterades till arbetsmarknadsutskottet, och där har det i vederbörlig ordning blivit behandlat och avstyrkt. Jag vill emellertid understryka att vi har lagt fram ett sådant förslag. Herr talman! I två motioner, 1979/80:243 och 427, har jag — vad avser den sistnämnda motionen tillsammans med Bertil Måbrink — föreslagit reservationsanslag till ett par från regionalpolitisk synpunkt och från trafiksäkerhetssynpunkt angelägna vägobjekt. Jag yrkar härmed bifall till dessa motioner. Motion 243 är synnerligen angelägen för att skapa nya möjligheter till utveckling i norra Jämtlands glesbygder. Det gäller Frostviken i Strömsunds kommun där bristen på sysselsättning sedan lång tid tillbaka medför ständigt minskad befolkning. Enligt länsstyrelsens beräkningar skulle Strömsunds kommun behöva inemot 1 000 nya arbetstillfällen fram till 1985 för att den stora skillnaden i förvärvsgrad mellan kommunen och länet i övrigt skall utjämnas. Andelen arbetssökande av den totala arbetskraften i Strömsunds kommun uppgår till 6,7 70 mot 4,2 Ze för länet som helhet. Vad skulle då en investering i detta vägbygge i gränstrakterna till Norge betyda för Frostvikenområdet och fjällregionen? Turismen, som kommunen försöker utveckla i samarbete med länsmyndigheterna, betyder mycket för området. Med hjälp av statligt lokaliseringsstöd har under de senaste åren åtskilliga miljoner investerats i hotell och stugbyar. Ett visst uppsving för turistnäringen har kunnat noteras, men systemet med busscharterresor från Stockholm och andra centra omöjliggjordes på grund av de urusla vägförhållanden som rådde just under vårsäsongen. Och vårsäsongen har ju stor betydelse för turistnäringen. I samband med tjällossningen måste vägdelen Stora Blåsjön-Ankarvattnet avstängas under den mest intensiva vårsäsongen. Detta drabbade självfallet inte bara turismen utan även ortsbefolkningen i Ankarvattnet med omnejd. I området ligger Stekenjokkgruvan, som har ett visst driftmässigt samarbete med den norska Jomagruvan. Detta samarbete försvåras och fördyras genom de dåliga vägförhållandena. Det är styrkt genom av länsstyrelsen företagna utredningar. En satsning i enlighet med motionens förslag skulle innebära förbättrad och förbilligad drift. Dessutom planerar Boliden AB att upptaga brytning vid en ny fyndighet i Jormlien. Men även denna nya brytning, som skulle ge arbete — mycket välkommet arbete — åt ett tjugofemtal personer, är i hög grad beroende av den föreslagna vägutbyggnaden. Vägobjektet finns tyvärr inte med i löpande byggnadsplan fram t.o.m. 1988. Det är alltså helt klart att en investering i vägbyggande för att öka vägens bärighet från norska Joma via Stora Blåsjön över Ankarvattnet till Stekenjokk skulle innebära en helt ny och förbättrad situation i hela området, i synnerhet om dessutom, som föreslagits, den numera under vintertid avstängda vägdelen Ankarvattnet-Stekenjokk kan användas för trafik året om. Herr talman! Sällan skulle ett positivt beslut i en väginvesteringsfråga betyda mer för sysselsättningen och utvecklingen i ett svårt utsatt område av Norrlands inland än just det nu aktuella. Det gäller här inte så mycket den direkta sysselsättningseffekten vid själva bygget utan fastmer arbetsmarknaden på längre sikt. Motion 1979/80:427 gäller en föreslagen upprustning av vägsträckan Östavall-Mellansjö på sträckan Ljusdal-Ånge. Bland yrkeschaufförer kallas vägdelen för Ho Chi-Minh-leden på grund av sitt miserabla skick. Vägen används bl.a. för skogsbrukets tunga trafik och är helt enkelt att betrakta som trafikfarlig i vissa avsnitt och under vissa årstider. Såväl ortsbefolkningen som kommunen och länsmyndigheterna har framhållit det angelägna i att denna väg iståndsätts.

Herr talman! Låt mig redan inledningsvis framhålla att Rolf Sellgren i sitt anförande kommer att koncentrera sig på reservationerna 1 och 2 av socialdemokraterna. Jag kommer därför inte att behandla dessa reservationer mer utförligt. Reservation I kommer jag inte alls att ta upp nu. När det gäller de frågor som socialdemokraterna aktualiserat i reservation 2 vill jag bara understryka att även utskottsmajoriteten finner det angeläget att vägmedlen blir rationellt utnyttjade, oavsett om arbetena utförs i vägverkets eller AMS regi. Genom åtgärder som vidtagits inom departementet och genom de kompletterande uttalanden som utskottet har gjort finner jag att garantier har skapats för ett effektivt utnyttjande av väganslagen. Centerpartiet lyckades ju inte föregående år få med sig övriga partier i ett krav på att under planeringstiden 1979-1988 genomsnittligt minst hälften av de statliga vägmedlen skulle gå till de sekundära och tertiära vägnäten. Det är dock glädjande att utskottsmajoriteten nu prioriterar insatser på detta vägnät. Jag vill i det sammanhanget citera ur utskottets skrivning på s. 8, där utskottet berör planerna på överläggningar om rationell och effektiv användning av de pengar som står till arbetsmarknadsdepartementets förfogande: ”Utskottet finner det för sin del angeläget att så sker samt att därvid inte minst eftersträvas snabba åtgärder för att genom investeringar på de sekundära och tertiära vägnäten genom vägverkets försorg få till stånd såväl en förbättrad sysselsättning som en behövlig upprustning av dessa viktiga vägnät. Även regionalpolitiska synpunkter talar härför.” Jag menar att utskottet med detta uttalande har skapat garantier för att glesbygdsvägarna åtminstone under det kommande budgetåret får minst 50 20 av vägmedlen. Några sådana garantier ställs däremot inte ut i reservation 2. Denna reservation har f. ö. fallit genom att riksdagen den 27 mars biföll hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 21. När det gäller reservation 3 vill jag inte alls förneka att de problem som där tas upp är angelägna. Men jag tycker kanske att man är litet för tidigt ute när man väntar sig att de utredningar och beredningar som arbetar med att förbättra den kollektiva trafiken skall kunna lägga fram förslag som medför anslagsbehov redan under det nu aktuella budgetåret. Under något kommande budgetår blir det säkerligen angeläget att ytterligare medel anvisas för dessa ändamål, eftersom vi ju alla eftersträvar ökade satsningar på såväl cykelsom kollektivtrafikens områden. Vi menar dock att frågan nu ärlitet för tidigt väckt. Jag nöjer mig i övrigt med att hänvisa till det uttalande som utskottet gör i näst sista stycket, sista meningen på s. 12, vilket torde vara med verkligheten överensstämmande: ”I sammanhanget må f.ö. framhållas att för berörda budgetår främst anslagsmedlen för cykelleder torde bli aktuella.” Vi menar att det under det kommande budgetåret inte torde bli någon skillnad i medelsbehovet jämfört med de behov som föreligger under det innevarande budgetåret. Anslag för kollektivtrafikändamål torde av tidsskäl inte bli aktualiserade i någon större omfattning förrän ett kommande budgetår, och då får frågorna tas upp i tillämplig budgetproposition. Jag vill vidare när det gäller reservation 4 inte säga annat än att de behov som trafiksäkerhetsverket skulle få tillgodosedda genom ett bifall till denna reservation är angelägna. Men i ett ansträngt budgetläge tvingas man att sortera bland behoven, och kravet på informationsåtgärder har i nuvarande läge ansetts mindre aktuellt än en del andra krav. Dessutom har anslagsramarna för trafiksäkerhetsverket vidgats. Vi i utskottsmajoriteten har därför inte funnit det möjligt att tillstyrka det i reservation 4 behandlade kravet. Bägge de aktuella reservationerna skulle dessutom medföra ytterligare ökning av budgetunderskottet. I övrigt har utskottet i sitt betänkande haft att ta ställning till ett otal enskilda motioner med krav på medel till enstaka vägprojekt. Sådana frågor faller dock inte in under vare sig trafikutskottets eller riksdagens arbetsområden, och vi har i enlighet härmed yrkat avslag på alla dessa motioner. Hur behjärtansvärda de enskilda projekten än kan förefalla ur motionärernas synpunkt måste de behandlas i vanlig ordning i vägnämnder, i vägdistrikt och i sista hand i vägverket, som ju har att göra de slutliga bedömningarna. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets förslag på alla punkter.

Herr talman! Låt mig göra en kort kommentar om inriktningen av satsningarna på glesbygdsvägar. Vi har inte ändrat uppfattning sedan vi förra året behandlade dessa frågor. Vi menar fortfarande att det är angeläget med en massiv satsning på den här delen av det svenska vägnätet. Däremot har vi varken i år eller tidigare velat ange en fix procentsiffra. Men det är faktiskt mer än 50 96 av anslagen som har gått till den här delen av vårt vägnät på senare tid. Jag vill erinra Rune Torwald om att vi i samband med behandlingen av trafikutskottets betänkande 1978/79:11 var överens om en ändrad fördelning av anslagen mellan vägverket och arbetsmarknadsstyrelsen. För ett år sedan skrev utskottet så här: ”Utskottet — —— förutsätter dock att i samband med regeringens fortlöpande prövning av budgetfrågorna även överväganden av de slag som i motionen aktualiserats snarast kommer till stånd så att förslag i ämnet kan läggas fram i nästkommande års budgetproposition.” Detta har emellertid icke tillgodosetts i årets budgetproposition. I stället säger kommunikationsministern att han skall ta initiativ till att få till stånd ett bättre samarbete mellan vägverket och arbetsmarknadsverket. Men samarbetet är inte dåligt mellan dessa båda myndigheter. Det har vi fått bekräftat vid våra besök hos vägverket. Det kan inte vara rimligt att vägverket får så låga anslag att det inte kan sysselsätta sin egen personal. I stället har den fått sysselsättas med hjälp av arbetsmarknadspolitiska medel. Beträffande reservationen 3 vill jag hänvisa till vad Rune Torwald sade i riksdagsdebatten den 1 juni förra året, nämligen att propositionens inställning till kollektivtrafik i tätort utan överdrift torde kunna betecknas som sval för att inte säga negativ. Han sade vidare att vi måste göra en massiv satsning på kollektivtrafiken, och därmed gav han sitt stöd åt den socialdemokratiska motionen. När nu detta riksdagsbeslut skall följas upp säger Rune Torwald att det inte behövs några pengar för det här budgetåret. Nästa budgetår däremot behövs det pengar, sägar han. Kan Rune Torwald garantera att vi får några pengar nästa år till stöd för kollektivtrafiken efter kommunikationsministerns uttalande nyligen? Han sade nämligen att han icke kommer att medverka till att det lämnas något ekonomiskt stöd till kollektivtrafiken i tätorterna.

Herr talman! Rune Torwald har kommenterat vår motion och vårt förslag om ett lokalt vägprojekt i bl.a. Frostviken och säger att varken utskottet eller riksdagen kan föregripa de lokala myndigheternas handläggning. De lokala vägmyndigheterna, inkl. vägmyndigheten på länsnivå, har verkligen lagt ned ett stort arbete på Stekenjokkvägprojektet. Man har utrett och konkret planerat för denna byggnation i samband med länsstyrelsens planeringsavdelning och då med tanke på den stora betydelse som en särskild insats här skulle få för sysselsättningen i Frostvikenregionen. Man bör kunna vara flexibel och se sin verksamhet även på vägsidan såsom integrerad i samhällets allmänna strävanden till utveckling. Jag kan av utskottets skrivning utläsa att man är klar över väginvesteringarnas stora produktivitet och vikt för lönsamheten. Man är också klar över att väginvesteringarna spelar en stor roll när det gäller att utveckla möjligheterna till näringsliv i olika avseenden. Det hade därför inte varit helt främmande om man hade funnit det vara förenligt med ett allmänt intresse att undantagsvis ge ett reservationsanslag till exempelvis det vägprojekt i Frostviken som vi har motionerat om.
Herr talman! Det finns inte så mycket att tillägga. Kurt Hugosson tror inte på mitt och majoritetens resonemang om att huvuddelen av de medel som enligt budgeten är anvisade till cykelbanor och för att främja kollektivtrafiken kommer att gå till cykeltrafiken, utan han menar att det blir konkurrens om medlen. Jag har en annan uppfattning. Det är helt enkelt så att utredningar och annat av tidsskäl inte hinner komma fram. Ansökningsför farandet är inte klart. Det skall tas fram regler för ersättning när det gäller stödet till kollektivtrafikanordningar av det slag som det nu är fråga om. Därför menar jag att utskottsmajoriteten har rätt, när den skriver att anslaget under det närmaste budgetåret i huvudsak kommer att utnyttjas för cykelleder på samma sätt som har skett under innevarande budgetår. Man kan alltid diskutera hur stora väganslagen skall vara. Även utskottsmajoriteten skulle givetvis önska att de var större. Men i det nuvarande budgetläget har vi fått finna oss i de prutningar som har skett. Vi anser ju alla att statsbudgeten dras med för stora underskott redan nu. Sven Henricsson påstod att jag har sagt att vi inte kan föregripa den lokala planeringen. Så uttryckte jag mig inte. Jag sade att trafikutskottet och riksdagen inte har att ta ställning till enskilda vägprojekt. Sådana bedömningar faller under de lokala myndigheternas och vägverkets ansvar inom de budgetramar som står till förfogande. Sedan kan det finnas projekt, där arbetsmarknadspolitiska eller regionalpolitiska skäl kommer till. Men sådana projekt får arbetsmarknadsmyndigheterna satsa på. Inte heller de projekten blir direkt föremål för trafikutskottets och riksdagens bedömanden. Det är alltså kompetenstvister som gör att vi inte kan ge oss in på att ta ställning till enskilda vägprojekt och till om den ena bron skall gå före den andra. Behovet av en väg i Blåsjön måste kanske jämföras med behovet av en väg i en annan landsända, och sådana avvägningar har riksdagen ingen möjlighet att göra.
Herr talman! Jag vill bara säga till Rune Torwald att det redan har förekommit krav på medelstilldelning för olika projekt på kollektivtrafikområdet — det vet Rune Torwald mycket väl. Jag kan erinra Rune Torwald om det s.k. Volvoprojektet, för vilket Göteborgs kommun och Volvo begärde medel men blev nekade. Rune Torwald säger att det inte behövs några pengar under detta budgetår, men detta enskilda exempel är ju en verifikation på att så är fallet. Givetvis skall inte Rune Torwald behöva stå till svars för kommunikationsministerns uttalande om sin negativa syn på kollektivtrafiken. Jag finner det minst sagt uppseendeväckande att när vi för den här debatten i kammaren i dag deltar varken kommunikationsministern eller någon av moderata samlingspartiets representanter i trafikutskottet som skulle kunna verifiera om man delar kommunikationsministerns negativa syn på kollektivtrafiken. Vi menar på socialdemokratisk sida att det är nödvändigt, av miljöskäl och energiskäl, att göra en massiv satsning på kollektivtrafiken. Och skall det bli möjligt att åstadkomma en sådan satsning, då måste också riksdagen visa ett positivt intresse. Det är detta vi vill ge uttryck för i vår reservation nr 3.
Herr talman! Rune Torwald säger att rutinerna kräver att besluten fattas på lokal nivå, när ställning tas till olika vägprojekt. Det kan jag hålla med om, men om detta överlämnas till AMS avgörande, då händer det ofta att man hänvisar till den aktuella arbetslöshetssituationen för personer som skulle vara lämpade att utföra vägarbeten. Om det för tillfället inte finns några sådana, anser man sig inte heller kunna utföra något vägbygge. Men här gäller det, herr Torwald, möjligheterna att på sikt utveckla de fasta näringarna i området. Jag tänker på turismen — som det nu är, måste hotell och stugbyar slå igen därför att det inte går att ta sig fram på vägen! Och jag tänker på den aktuella gruvdriften. Skall vi bara därför att det inte finns någon väg avstå från att hjälpa ett område till att få 25 nya arbetstillfällen i gruvdrift? Jag tycker att vi får lov att bryta med byråkratin och försöka se på detta mera offensivt, som en möjlighet att hjälpa en eftersläpande landsända.
Herr talman! Först vill jag säga till herr Hugosson att han väl så småningom får tillfälle att höra kommunikationsministern utveckla sin syn på kollektivtrafiken. Därför avstår jag från att ta upp den debatten. Jag vill bara notera att utskottsmajoriteten inte är negativt inställd till att främja kollektivtrafik. Naturligtvis kan smärre anslag bli aktuella även under det kommande budgetåret, men eftersom vi ännu inte har några riktlinjer klara för hur ersättning skall utgå till kollektivtrafikfrämjande åtgärder, så menar jag att det är först under ett därefter följande budgetår som anslag av större omfattning kan komma i fråga. Jag tror att jag har hela utskottsmajoriteten bakom mig när jag säger att ett kommande år måste en större anslagsram bli aktuell när det gäller att främja cykeloch kollektivtrafik. Till herr Henriecsson kan jag bara upprepa vad jag har sagt. Jag har förståelse för att den väg herr Henricsson pläderar för kan ha stor regionalpolitisk betydelse. Men denna fråga faller inte under trafikutskottets domvärjo, utan det är andra myndigheter som har att göra övervägandena. Trafikutskottet kan inte ta ställning till huruvida en väg i en landsända är mer betydelsefull än en väg i en annan landsända. Om en väg skall byggas av andra skäl än rent vägpolitiska, dvs. av regionalpolitiska eller arbetsmarknadspolitiska skäl, då blir det arbetsmarknadsmyndigheterna som får ta initiativ och lägga fram förslag för beslutande organ.

Herr talman! Jag skall uppehålla mig vid de frågor i trafikutskottets betänkande nr 9 som gäller anslagen till trafiksäkerheten. Ca 800 människor omkommer i trafiken varje år. Många skadas — flera av dem svårt. Det ekonomiska läget tillåter inte betydelsefulla åtgärder för att höja säkerheten och minska antalet vägtrafikolyckor — det är innebörden av vad Rune Torwald sade nyss. Mot bakgrunden av den intensiva debatt vi en tid haft om höjd säkerhet vid viss energiproduktion, där risken för olyckor är näst intill obefintlig men där Rune Torwald m.fl. inte varit snål med pengarna, framstår Rune Torwalds resonemang nu som märkligt. I det ärende vi nu behandlar rör det sig om preventiva åtgärder för ett par miljoner kronor. De tyvärr nästan 1000 dödsolyckorna om året kan minskas till antalet genom sådana åtgärder, men vi har alltså enligt Rune Torwald inte råd att vidta de åtgärderna. Herr talman! Det är alltså två å tre människor — barn, skolungdom, yrkesverksamma eller pensionärer — som dagligen omkommer i trafiken. Flera tiotusentals skadas lindrigare eller svårare varje år. Många inom de kategorier människor som jag nyss nämnde blir invalider för livet efter trafikolyckor. Våra sjukvårdsresurser får i stor utsträckning tas i anspråk för insatser för trafikens offer. Det är många hemska mänskliga tragedier som har sin direkta orsak i olyckor som sammanhänger med vårt behov av att förflytta oss. Det må gälla resor till och från arbetsplatser, butiker, serviceinrättningar, daghem, skolor, möten och sammankomster samt fritidsaktiviteter. Det må gälla yrkestrafikanter av olika slag, som i sitt arbete har till uppgift att transportera människor eller varor på våra vägar. I vidsträckt bemärkelse är det trafiksäkerhetsverkets uppgift att söka nedbringa antalet vägtrafikolyckor och minska de skador som följer av dessa olyckor. Verkets informationsverksamhet är en väsentlig del när det gäller genomförandet av den uppgiften. Kan allmänhetens kunskaper om trafik och trafikregler ökas, då kan också antalet olyckor minskas. Trafiksäkerhetsverkets informationsverksamhet uppdelas i huvudkampanjer, specialaktiviteter och basaktiviteter. Man följer långtidsplaner med preciserad målsättning när det gäller innehåll, medier etc. Kampanjen 1979 82 har man tänkt sig att genomföra en tvåårsaktivitet kallad Oskyddade trafikanter. Man vill uppnå långvariga effekter av framtidens informationsverksamhet. Man planerar redan nu för 1983-1985 med huvudkampanjer som kallas Barn i trafiken, Bilförare och Trafiknykterhet. Nu pågående kampanj — Människan i trafiken — syftar till att förbättra efterlevnaden av viktiga regler i trafiken genom att angripa trafikonykterhet, körning mot rött ljus och hastighetsöverträdelser. Nästa kampanj — Oskyddade trafikanter — har som mål att förbättra säkerheten för barn, gående, cyklister, mopedister och motorcyklister. Allt detta är — det tycker jag att vi kunde vara ense om — utomordentligt angelägna uppgifter. Det krävs naturligtvis att ansvarig instans får ekonomiska förutsättningar att fullfölja sina angelägna uppgifter. Men anslaget till trafiksäkerhetsverkets informationsverksamhet minskar. Trots de stora behoven av insatser från trafiksäkerhetsverkets sida har det i årets budget skett en real nedräkning av resurserna för informationsverksamheten. Det är inte första gången under den borgerliga regeringstiden som just detta anslag prutats ned betydligt. Vi socialdemokrater kan inte acceptera detta. Vi har protesterat tidigare, och vi har i en motion i år krävt ytterligare 2 milj.kr. för trafiksäkerhetsverkets informationsverksamhet. Enligt budgetpropositionen skulle anslaget bli knappt 17,3 milj.kr. Vi anser att det är angeläget att nu planerade kampanjer får genomföras såsom avsetts. För detta räcker inte föreslagna 17,3 milj.kr. Vi har emellertid inte fått gehör för vårt krav hos utskottsmajoriteten. Från borgerligt håll i utskottet hävdas dock verbalt att det är ”angeläget att verket tillförs erforderliga medel för den för trafiksäkerheten så viktiga informationsverksamheten. Redan föredragandens förslag innebär emellertid en viss, om ock mindre, ökning av anslagsmedlen härför.” Därmed avstyrks vår motion om ökade insatser. Man smyger dock in en ursäkt och hänvisar även till rådande ekonomiska läge som ytterligare motivering för avslagsyrkandet. Det var vad herr Torwald här tidigare redogjorde för. Det hade behövts en uppräkning med ca 1,5 milj.kr. för att hålla det redan tidigare mot våra protester sänkta anslaget på en reellt oförändrad nivå. Regeringen har resignerat och kommer med ett förslag som innebär en reell minskning med ca 1,2 milj.kr. Det är därför inte sant, herr talman, när moderaterna, centerpartisterna och folkpartisterna i utskottet säger att föredragandens förslag ”innebär en viss, om ock mindre, ökning av anslagsmedlen”. Vi socialdemokrater har reserverat oss mot majoritetens förslag, som är identiskt med regeringsförslaget. Vi kräver i vår reservation att anslaget räknas upp med 2 milj.kr. Därmed anser vi att det blir större möjligheter att på olika sätt förbättra trafiksäkerhetsinformationen. Alla de åtgärder som tidigare vidtagits för att minska antalet trafikolyckor har medverkat till att situationen inte är värre än den f. n. är. Men även om antalet olyckor minskat kan vi inte vara nöjda. Som jag tidigare sagt orsakas alltför många tragedier av olyckor, som med mera vetande hos trafikanterna hade kunnat undvikas. Därför får, som vi ser det, ingen som helst nedtrappning ske på det viktiga område som trafiksäkerhetsinformationen utgör. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till socialdemokraternas reservation nr 4.

Herr talman! Vi behandlar nu den första budgetpropositionen efter 1979 års trafikpolitiska beslut. Den inriktning av trafikpolitiken som då fastslogs prövas nu i praktiken. Och jag tycker för min del att utfallet är tillfredsställande. De flesta människor upplever mest den framgångsrika lågprissatsningen på järnvägsresor. Men det är bara ett av uttrycken för den samhällsekonomiska grundsyn som den nya trafikpolitiken utgår ifrån. En viktig princip för den nya vägpolitiken är den samordning som förutsätts mellan vägplaneringen och övrig samhällsplanering, t.ex. den regionalpolitiska planeringen och kommunernas fysiska planering. Häri genom uppnås en hög grad av decentralisering. I 1979 års proposition om en ny trafikpolitik formulerades ett vägpolitiskt program i form av inriktningar för den framtida väghållningen. Därvid konstaterades att det inte längre finns behov av någon mer detaljerad central styrning från statsmakternas sida av vägbyggnadsverksamheten, eftersom planeringen av denna numera i stor utsträckning är decentraliserad och baserad på samhällsekonomiska överväganden. En av skönhetsfläckarna i det utskottsbetänkande som behandlade propositionen är kravet på en ytterligare precisering och konkretisering av de långsiktiga målen. Utskottet förbisåg att en sådan ytterligare precisering från statsmakternas sida endast kunde återföra planeringen till det centrala planet och därmed gå på tvärs mot inriktningen mot en ökad decentralisering av besluten. I årets budgetproposition ansluter sig departementschefen till vägverkets formulering av målsättningen för väghållningen vad gäller såväl driftsom byggnadsverksamheten. Utskottsmajoriteten godtar i år denna formulering. Men socialdemokraterna står fast vid sin motstridiga hållning i denna fråga och har reserverat sig. Därmed står de alldeles ensamma. Detta är så mycket mer förvånande som vägverkets generaldirektör i klara ordalag deklarerat sin anslutning till de riktlinjer som kommit till uttryck både i den trafikpolitiska propositionen och i årets budgetproposition.

Denna framställning gjorde oss något konfunderade, eftersom vi tycker att den uttrycks ganska klart i innehållet i de långsiktiga planer, som ju görs upp i enlighet med den beslutade väghållningsinriktningen. Även riksdagens krav på att en motsvarande långsiktsplanering kommer till stånd när det gäller underhållet av vägar förvånar oss något. Innehållet i vår Femårsplan Drift, den nuvarande omfattar 1979-84, överensstämmer med riksdagens beslut om väghållningsinriktningen. Av rent praktiska skäl torde vår Femårsplan Drift, med dess koordinering till den tioåriga investeringsplaneringen, inte kunna ändras särskilt mycket vad gäller planeringsprinciperna. Innehållet i planerna skapas av den angivna inriktningen av väghållningen. I budgetpropositionen anger statsrådet att de mer preciserade samhällskraven som vägpolitiken bör ge uttryck för synes vara väl tillgodosedda genom vägverkets redovisade inriktning av väghållningsåtgärderna.” Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka avslag på reservation 1 och bifall till utskottets förslag. I budgetpropositionen tar departementschefen upp vägverkets begäran att 250 milj.kr. av beredskapsmedlen, som beräknas komma vägbyggandet till godo, överförs till ordinarie byggnadsanslag. Statsrådet avvisar förslaget men redovisar att han avser att i samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartementet ta initiativ till överläggningar i syfte att dessa medel som anvisas för vägbyggnadsändamål skall kunna utnyttjas på ett rationellt och effektivt sätt. Utskottets majoritet delar även i detta stycke departementschefens uppfattning. De socialdemokratiska ledamöterna av utskottet har i en motion, som följs uppi reservation 2, föreslagit att 50 milj.kr. ur beredskapsmedlen förs över till vägverkets byggnadsanslag och att från detta anslag 50 milj.kr. i sin tur förs över på driftanslaget. De socialdemokratiska ledamöterna menar att de därmed gått vägverket till mötes och förstärkt vägbyggnadsanslaget på bekostnad av beredskapsmedlen. Men sanningen är ju den att vägbyggandet inte fått ett enda öre genom den här transfereringen, utan att anslaget i stället sänkts med 50 milj.kr. Vad reservanterna vill är att driftanslaget höjs på bekostnad av de särskilda sysselsättningsmedlen. Nog är det bra att ha ambitionen att ytterligare höja driftanslaget. Den budget vi behandlar präglas av nödvändig återhållsamhet. Det är inte bara kommunikationshuvudtiteln som får känna av knappheten på medel. Avvägningen mellan olika budgetposter är betydelsefull. Därför framstår reservanternas yrkande att man skall minska det potentiella anslaget till vägbyggande till förmån för driftanslaget inte som särskilt välbetänkt. Nu har ju ändå, som Rune Torwald nämnde i sitt anförande, den här reservationen redan fallit i anledning av riksdagens behandling av arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 21.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

Herr talman! Rolf Sellgren talar om en skönhetsfläck i utskottsbetänkandet och avser därmed socialdemokraternas reservation nr 1. Låt mig läsa upp vad utskottets majoritet sade i det betänkande som behandlades den 1 juni 1979 i den här frågan: ”Utskottet anser att en ytterligare konkretisering och precisering av de långsiktiga målen för vägbyggandet är angelägen. Regeringen bör därför snarast möjligt redovisa en mer preciserad målsättning för den framtida vägpolitiken.” Längre fram i betänkandet sägs: ”Utskottet anser det också väsentligt att motsvarande långsiktsplanering kommer till stånd när det gäller underhållet av vägar. Underhållet måste hållas på en sådan nivå att någon kapitalförstöring inte sker och måste vidare ges en inriktning mot en ökad trafiksäkerhet. Den fortsatta planeringen bör således utgå från en högre ambitionsnivå när det gäller vägbyggandet.” Detta stod en stor majoritet i riksdagen bakom. Den ende i trafikutskottet som inte delade denna uppfattning förra året var Rolf Sellgren. Vi kan inte acceptera att kommunikationsministern på några rader skriver bort ett riksdagsbeslut baserat på en mycket bred majoritet. Vi kan i och för sig hålla med om att vägverkets planeringsunderlag är en utomordentligt bra bas för den framtida vägpolitiken, och vi skulle ha accepterat även detta, om kommunikationsministern hade tagit konsekvenserna av vägverkets planeringsfilosofi, men det har kommunikationsministern inte gjort. Han kan icke acceptera riksdagsbeslutet från förra året, att vi skall ha en högre ambitionsnivå när det gäller vägbyggandet, utan säger i stället att en sådan ökad ambitionsnivå för vägbyggandet som riksdagen begärt inte är möjlig att åstadkomma. För de närmaste åren bör inte en ökad bindning av samhällsresurserna ske. Snarare bör statsmakterna i princip vara beredda att ompröva de bindningar som redan finns, säger han. Detta kan vi inte acceptera på socialdemokratiskt håll, eftersom vi anser att det nedlagda vägkapitalet är så viktigt att vi, även om vi har statsfinansiella svårigheter, måste se till att vi kan klara underhållssidan. Det är också det som är bakgrunden till reservation 2, där vi vill, inom ramen för de medel som står till riksdagens förfogande, föra över 50 milj.kr. för att öka driftunderhållet.

Herr talman! Kurt Hugossons referat av fjolårets behandling av propositionen och av beslutet är korrekt. Jag känner mig mycket hedrad av att han markerade att jag hade en annan uppfattning. Det visar sig i årets proposition att den konkretisering som vägverket har gjort, baserad på de tidigare besluten om en decentraliserad väghållning och vägplanering, var riktig. Socialdemokraternas hållning har förbryllat mig och kanske flera — ja, den förbryllar ju generaldirektören för vägverket, vägdirektörer och andra. Man talar om ytterligare konkretisering men ger ändå inte klart uttryck för i vilka termer den skulle ske. Vad är konkretisering om inte det som återges på s. 59 i propositionen? Där heter det: ”För väghållningen, såväl driftsom byggnadsverksamheten, gäller därför följande målsättning: antalet olyckor skall minskas på mest effektiva sätt, det i vägarna investerade kapitalet får inte förstöras, restiden för människor som har låg tillgänglighet till arbete och service skall minskas, reshastigheten mellan olika regioner i landet skall utjämnas,” osv. När socialdemokraterna talar om ytterligare konkretisering tror jag att de sitter kvar i ett tidigare talesätt och inte har uppfattat vad som verkligen står här. När det gäller anslagets nivå bör vi väl ändå i sanningens namn notera att driftanslaget ligger bättre till än byggandeanslag och andra anslag på vägverkets område. Det innebär en viljeinriktning att ge ett så stort anslag att kapitalförstöring förhindras. Jag är inte kapabel att lova att det med det nuvarande anslaget inte kommer att ske fortsatt kapitalförstöring. Men det är ändå ingen som kan påvisa att driftanslaget är så lågt att kapitalförstöringen kommer att fortsätta. Snarare är det så att man inte kan ta igen eftersläpningen från tidigare.
Herr talman! Eftersom Rolf Sellgren erinrade om vad vägverkets ledning framförde i trafikutskottet kan jag påminna Rolf Sellgren om att vi blev upplysta om att det ackumulerade underskottet på driftsidan är 1,5—1,7 miljarder kronor. Den anslagstilldelning som föreslås i årets budgetproposition på driftsidan innebär att ungefär 70 26 av det driftunderhåll som vägverket räknat med kan bli tillgodosett. Eftersom Rolf Sellgren citerade generaldirektör Ternryd skall jag också göra det. I ett särskilt avsnitt i föredraget som hette ”Risk för kapitalförstöring” sade han: ”I samband med vår femårsplanering för driften har vi kunnat konstatera att vi har en oroväckande stor differens mellan de medel som erfordras för att vi skall kunna hålla vägarna fortlöpande i tillfredsställande skick och de medel som ställs till vårt förfogande. Det finns alltså risk för att den pågående kapitalförstöringen accelererar, om inte detta förhållande rättas till.” Vidare: ”På kort sikt är nog faran för kapitalförstöring inte så besvärande, men den korta sikten går snabbt över i lång sikt och därför är vi allvarligt bekymrade för att vi i det framlagda budgetförslaget på grund av det statsfinansiella läget inte kunnat få gehör för vårt medelsförslag till vägdriften för att minska riskerna för kapitalförstöring.” Herr talman! Detta är bakgrunden till att vi kräver att riksdagen skall få ta ställning till ett konkretiserat vägpolitiskt program, så att vi kan avgöra, i hur stor utsträckning vi uppfyller de mål som vi bör uppfylla för att slå vakt om vårt vägkapital.
Herr talman! För att börja med det sista Kurt Hugosson sade — önskemålet om en konkretisering av väghållningen — förefaller det som om han menade att riksdagen i konkreta belopp skall ange de framtida ramarna för vad som skall gå till vägverket. Antag då, Kurt Hugosson, att vi måste göra det inom alla andra samhällssektorer också utan någon avvägning sinsemellan! Var hamnade då samhällsekonomin i det avseendet? Eller skall vägväsendet och kommunikationsområdet vara det enda området i samhället som inte är med i avvägningen av de medel som samhället har att fördela till olika nyttigheter? Svara på den frågan, Kurt Hugosson! Sedan några ord när det gäller kapitalförstöringen! Det är frågor som har förbryllat mig något. I årets budgetproposition anmäls att det finns ett ackumulerat behov på 1,2 miljarder kronor för att häva kapitalförstöringen på våra vägar. Går man tillbaka några år och ser på propositionen 1977/78 kommer man fram till en redovisad eftersläpning på 2,3 miljarder kronor. Det har, herr talman, förekommit olika siffror för denna kapitalförstöring och eftersläpning av vägunderhållet som gör mig en aning förbryllad. Jag noterar dock med viss tillfredsställelse att de belopp som redovisas i årets budgetproposition är lägre än i tidigare budgetpropositioner, och det är dock någonting att vara nöjd över.

Herr talman! Jag får först be om ursäkt för att jag kom för sent. Debatten kom en aning hastigt på, så jag fick höra i högtalaren att man hade kommit så långt. Jag skall inte hålla något längre anförande. Jag kan konstatera att oenigheten i sak är förhållandevis begränsad om den än i ord kan vara stor. När det gäller anslagsförslag t.ex. är det ju inte så mycket som skiljer partierna åt här i riksdagen. När man har ett kärvt budgetläge gäller det att tillse att man underhåller det man har i stället för att ge sig på nya investeringar. Det här budgetförslaget bygger också på den principen. Jag håller helt och hållet med herr Sellgren när han säger att man inte kan göra som socialdemokraterna vill — undanta vägväsendet från den allmänna prioriteringen och lyfta upp det på en särskild piedestal. Jag vet egentligen inte heller om det är vad socialdemokraterna avsett. Jag förmodar att det inte är det. Vad det än är ni har avsett, så blir det väldigt dyrt — det kan jag konstatera. Man kan alltid citera vad generaldirektörer eller förvaltningschefer sagt i petita — det är mycket bra om man vill tala för högre anslag. De har genom åren lärt sig att argumentera för mycket höga anslag och utmåla vilka oändliga syndafall som drabbar oss om inte just deras anslagsönskemål tillgodoses. Det är en gammal tradition hos förvaltningscheferna. Genom alla de budgeter jag har behandlat har jag lärt mig att läsa litet grand mellan raderna. Av de kontakter jag haft med vägverket har jag förstått att man med tanke på det budgetläge vi nu har inte är direkt missbelåten. Jag vill också gärna berätta att generaldirektören för vägverket sade till mig alldeles efter det att jag tillträtt: Kom ihåg en sak — det viktigaste just nu är trots allt att vi klarar underhållet och inte att vi bygger så mycket nytt. Så är också budgetförslaget upplagt. Såvitt jag förstår är enigheten om detta i kammaren ganska stor. Jag har en viss förståelse för tanken att man skulle kunna använda en del AMS-medel för vägbyggen. Jag tycker det är en bra idé i och för sig. Jag tror att vi är rätt överens även här. Rolf Wirtén och jag är i varje fall på det klara med att vi under resans gång skall se om man inte kan anslå medel från sysselsättningsanslaget till vägväsendet. Jag tror att det kommer att ske. Birger Rosqvist tog upp frågan om trafiksäkerhetsverket. Det är klart att det alltid är lätt att föreslå ytterligare miljoner till ett så angeläget ändamål. Vilket förslag som än hade kommit från utskottsmajoriteten är det lätt för en reservant att föreslå ytterligare 1 miljon till detta särskilt angelägna ändamål. Men det är inte så mycket man kan göra om man har en begränsad tillgång på medel — och det har vi i hög grad. Jag underlåter aldrig att säga att då vi har 150 miljarder i inkomster och kostar på oss 205 miljarder i utgifter är vartenda öre som någonstans kan sparas till nytta för Sverige. Enligt herr Hugosson — som höll sitt anförande innan jag hann in i kammaren, jag hörde det bara som hastigast i högtalaren — har jag i något pressmeddelande, jag vet inte vilket, uttalat mig negativt om kollektivtrafiken. Jag utesluter inte att det i något pressmeddelande kan stå en felaktig motivering, men det viktigaste politiska kollegor emellan är ju inte att haka upp sig på vad som någonstans står i en eller annan formulering — jag vet alltså inte ens hur denna formulering är — utan att känna till det verkliga syftet med och ändamålet bakom vad resp. personer står för. Även jag anser att anslagen till cykeloch kollektivtrafik ingalunda är stora. Men vi skall vara på det klara med att det, erfarenhetsmässigt, alltid dröjer lång tid innan förvaltningar, myndigheter och kommuner hinner få fram förslag som kräver medel från anslagen. Det gäller särskilt på cykelområdet. I Stockholms kommun antog vi en cykelplan och anslog för jag tror fem år sedan 5 milj.kr. om året för cyklism. Det visade sig att gatukontoret inte hade objekt framme så att dessa medel kunde förbrukas. Både när det gäller kollektivtrafik och i fråga om cyklism dröjer det alltså ett antal år innan kommunerna har förslag framme som är realiserbara och vettiga. Därtill kommer att det är en chimär att tro att det bara är de medel som utgår i form av bidrag till cykelleder som gynnar cyklismen. Vid varje nytt vägbygge i landet finns medel för cykeltrafiken inbegripna i det totala beloppet. Ta exempelvis förslaget till ny Tjörnbro — ett av skälen till att den blir betydligt dyrare än den tidigare är att bron blir bredare för att kunna bereda oskyddade trafikanter, dvs. gångoch cykeltrafikanter, utrymme. Där finns alltså stora summor avdelade för cykeltrafik — och det gör det numera vid varje motsvarande bygge här i landet. För att inte Kurt Hugossons uttalande skall stå oemotsagt vill jag säga följande. I den energikris och den situation som vi över huvud taget befinner oss i här i landet är kollektivtrafiken värdefull och viktig, utifrån alla tänkbara aspekter. Lågprissatsningarna på både tåg och flyg är tecken på detta, och dessa satsningar fortsätter. När det gäller de stora tätorterna har vi från regeringens sida bett transportrådets chef att för Stockholm samordna olika grepp för att vi bättre skall kunna utnyttja den befintliga apparaten. Till politikerna i Göteborgsoch Malmöområdet har jag sagt att vi från statens sida är beredda att ta motsvarande grepp för dem, om de anser det behövligt. Så om det nu står något olyckligt i något pressmeddelande — jag vet alltså inte i vilket — kan jag bara uppmana Kurt Hugosson: Ha förtröstan! Jag tycker kollektivtrafiken är utomordentligt värdefull.

Herr talman! Jag vill bara göra ett par korta kommentarer med anledning av kommunikationsministerns inlägg. Jag vill på intet sätt vara företrädare för en uppfattning som skulle innebära att vägväsendet skulle avskiljas från övriga delar av samhällslivet. Och socialdemokraterna har i sina motioner inte hävdat denna uppfattning. Vi har inom ramen för de anvisade medlen föreslagit en omfördelning av resurserna från byggande i AMS regi till ökade driftanslag till vägverket. Vi har gjort det från den utgångspunkten att det i ett statsfinansiellt besvärligt läge är viktigt att slå vakt om det vägkapital som vi har. Det farligaste man kan ge sig in på när ekonomin är dålig är att låta det kapital man har raseras. Det är bakgrunden till att vi har föreslagit denna omfördelning. Jag noterar med stor tillfredsställelse att kommunikationsministern har förståelse för en sådan här förändring. Kommunikationsministern avviker därmed positivt från de talesmän som tidigare yttrat sig i debatten i dag. Vi har föreslagit 20 milj.kr. extra till vägväsendet för satsningar på kollektivtrafiken. Men samtidigt har vi i andra motioner föreslagit motsvarande besparingar. T. ex. på televerkets område föreslår vi en besparing på bortåt 200 milj.kr. Vi har alltså inte ökat på underskottet i budgeten. Vi tycker att det är beklagligt att man inte har kunnat göra denna, som vi tycker, låga satsning på kollektivtrafiken. Det som föranledde mig att tidigare i debatten säga att man kan uppfatta kommunikationsministern som negativ till kollektivtrafiken var en intervju med kommunikationsministern i tidskriften Svensk lokaltrafik. Där säger Ulf Adelsohn: ”Nej, nya statsbidrag till kollektivtrafiken kan vi inte räkna med. —-—-- Över huvud taget kan den offentliga sektorn inte få öka som hittills. Samhället orkar inte med fler kostnadsökningar.” Det var detta som skrämde mig litet grand. Jag menar att det av miljöskäl och av energipolitiska skäl är viktigt att vi gör ökade satsningar på kollektivtrafiken i våra stora tätorter. Det var glädjande med uttalandet att de kommuner som har projekt skall kunna få medel till dem. Jag vet att kommunikationsministern varit föremål för en uppvaktning som gällde ökad satsning på utveckling av ett kollektivtrafiksystem i Göteborg i samarbete med Volvo. I det sammanhanget hyste inte kommunikationsministern något som helst intresse för att diskutera med de representanter som var uppe hos honom. Jag vill också gärna säga att det inte är så mycket som skiljer oss åt, men från socialdemokratisk sida menar vi att vi skall följa de riksdagsbeslut vi fattade för ett halvår sedan och se till att styra de begränsade resurser vi har för att underhålla det vägkapital som finns.

Herr talman! När det gäller anslagen till trafiksäkerhetsverkets informationsverksamhet är det i och för sig små pengar i ett statsfinansiellt perspektiv. Ett par miljoner kronor kan i det sammanhanget inte vara så mycket. Men för just trafiksäkerhetsverket och den utåtriktade verksamhet man där behöver föra betyder dessa pengar väldigt mycket. Vi har kunnat konstatera att under senare år har det skett prutningar just på detta konto. Om man tar hänsyn till prisändringar som skett finner man att anslaget numera är mindre än det var tidigare. Vi har kunnat glädja oss åt en trafikolyckstrend som pekat nedåt, och jag tror att man med stor säkerhet kan säga att det beror på det arbete som tidigare nedlagts. Om informationsverksamheten trappas ned kommer å andra sidan olyckstalet att trappas upp. Därför anser vi att det är ytterst allvarligt när pengarna inte räcker till och man får avbryta kampanjer eller inte ens kan sätta i gång planerade kampanjer, som man vet kan hjälpa till att förbättra statistiken. Man måste på olika sätt få förståelse för de trafiksäkerhetsåtgärder man vill genomföra, och då får man gå fram kampanjvägen med annonser, broschyrer osv., och det är det som kostar pengar. Låt mig som ett tillägg till vad jag tidigare sagt ta ett exempel på att pengarna inte har räckt till för trafiksäkerhetsverket. Det gäller de mycket positiva effekterna av hastighetsbegränsningen under förra sommaren. Olyckstalet blev ca 40 96 lägre på de vägar där hastigheten sänktes från 110 till 90 km/tim. Det gick bra för den dåvarande regeringen att genomföra sänkning av hastigheten under sommarmånaderna, men det berodde på att energidebatten var så intensiv. Regeringen kunde motivera åtgärden med att det var nödvändigt att spara bensin, och då var folk med på att man skulle sänka hastigheten. Men när sedan trafiksäkerhetsverket försökte föra ut att hastighetssänkningen under sommaren hade medfört att vi sparat kanske ett femtiotal människoliv, då talades det inte mycket om detta i tidningarna, utan man koncentrerade informationen kring att vi hade sparat ett par procent bensin. Det var det som var intressant; människoliv spelade ingen större roll. Det här är ytterligare ett exempel på en information som trafiksäkerhetsverket borde få medel till. Man skulle alltså kunna tala om för folk att hastighetsbegränsningar är någonting som spar liv och som ökar trafiksäkerheten. Herr talman! Åtskilligt mer än de 2 miljoner som vi har begärt kunde göra nytta i sådana här sammanhang, och det är med beklagande vi ser att det totala anslaget för trafiksäkerhetsverkets informationsverksamhet minskar i årets budgetproposition.

Herr talman! Det är naturligtvis som Birger Rosqvist säger, att 2 miljoner inte är mycket om man ser till hela budgeten. Men varje miljon läggs till en annan, och då blir det till sist 55 miljarder för mycket i relation till inkomsterna. För inte länge sedan hade jag en diskussion här i kammaren med tredje vice talmannen Karl Erik Eriksson, som tyckte att trafiksäkerhetsverket hade en väl påkostad och inte i alla delar så smaklig information — det gällde en stort upplagd och mycket fin broschyr. I dag är debatten annorlunda: nu tycker man att verket får för litet pengar. Men liksom för så många andra finns det säkert skäl också för statliga verk och myndigheter att överväga om det man trycker upp är så effektivt och når ut till dem som avses. Jag nämner detta inte minst med tanke på att trafiksäkerhetsverket har fyra fem gånger så stora anslag för information som exempelvis NTF. Inom NTF finns ju ett stort antal frivilliga som arbetar mycket bra med trafiksäkerhetsfrågor. Om vi nu hade två friska miljoner att disponera, då är det möjligt att vi borde diskutera om det är just på trafiksäkerhetsverkets informationssida man skulle lägga dessa två miljoner. Jag är inte alldeles säker på att jag skulle göra det, om jag fick välja. Om jag hade två miljoner kanske jag skulle lägga en miljon på trafiksäkerhetsverket och en på NTF för att få en stor, aktiv frivilliginsats, där man exempelvis talade om att fartbegränsningarna är viktiga för att rädda liv. Det är alltså inte alltid så säkert att man når den bästa effekten genom den statliga informationen, med de fördelar och begränsningar som den naturligen har. Det kan mycket väl tänkas att man skulle kunna nå en motsvarande eller bättre effekt genom att ge NTF ett specialanslag för en sådan kampanj. Men nu har vi tyvärr inte de här medlen, så därför kan vi inte göra så mycket åt detta i dag. Herr Hugosson är en härlig kombattant att diskutera med — det blir alltid litet liv i debatten när han deltar. Och Kurt Hugosson har ganska ofta rätt, men ibland tycker jag att han tar i väl hårt. Jag håller med honom om att det är viktigt att man i ett läge där man har ont om pengar inte låter befintligt kapital raseras. När man har ont om pengar skall man använda medlen så att man minskar framtida driftkostnader. Därför tycker jag att det ligger en hel del i att man skulle kunna använda en del av AMS-medlen för ett ökat underhåll. Jag vill tillägga att Rolf Wirtén och jag är överens om att man skall försöka styra AMS-medlen så att man i görligaste mån tillser att de används på ett sådant sätt att vi bevarar det kapital vi lagt ner. Även om detta inte tas upp i ett formellt riksdagsbeslut — vilket av andra skäl kan vara mindre lyckligt — så är det i varje fall min mening att sträva efter att arbeta med en sådan inriktning. 20 miljoner mer till kollektivtrafiken, det låter sig ju sägas. Men man kan inte spara in till det genom att dra bort 200 miljoner från televerket, för om man börjar använda sig av ökade driftbidrag och gör besparingar genom att dra bort räntabla investeringar — det är ju det enda som riksdagen beslutar om när det gäller televerket — biter man sig i svansen efter ett antal år. Vartenda öre televerket får och har fått skall nämligen förräntas, medan däremot driftbidrag inte precis är någonting räntabelt. De ligger där som utgift liksom en stadig kloss för evärdlig tid — vi vet ju alla hur det är att dra in driftbidrag som en gång är givna. Kurt Hugosson har rätt i det han sade om Volvos besök hos mig, då de ville ha pengar. Vi har inte några pengar att ge, men det finns möjlighet att inom befintliga ramar omfördela forskningsanslag och sådant. Där kan Volvo komma in i bilden, och det är de medlen vi skall använda. Det gäller över huvud taget att på ett bättre sätt än hittills använda våra resurser även när det gäller kollektivtrafiken i våra stora tätorter. Jag har fått framställningar från Stockholms läns landsting om bidrag. Aldrig i livet, har jag sagt, skall vi ge bidrag till Stockholms läns landsting, eftersom Stockholm är den största tätorten med de flesta trafikanterna. Jag vill inför riksdagen gärna upprepa att Expressens intervju är helt och hållet korrekt. Det skall inte till några nya bidrag till exempelvis Stockholms läns landsting när det gäller kollektivtrafiken, Stockholms län med det i särklass bästa skattunderlaget i landet och med de i särklass lägsta taxorna i landet i fråga om kollektivtrafik. Det behövs alltså inte. Jag skulle vilja säga att om det behövs nya bidrag gäller det i varje fall inte de stora tätorterna, där man har ett bra skatteunderlag. Beträffande tunnelbanan anser jag att man genom att styra arbetstiderna och öka den nuvarande maximikvarten i Stockholm till en halvtimme eller tre kvart får en betydligt bättre räntabilitet på redan nedlagt kapital utan ett öres ytterligare kostnad, vare sig för investering eller drift. På så sätt kan vi få ett högre och bekvämare utnyttjande av det befintliga pendeloch tunnelbanesystemet. Det är på det sättet vi måste arbeta i det här landet. Vi måste alltså styra arbetstiderna. Här har vi tagit ett grepp, och vi är, som sagt, beredda att göra likadant när det gäller Göteborg och Malmö, om det finns intresse inom dessa två tätortsområden. Till slut vill jag säga att jag står för vad jag sade i den där intervjun, herr Hugosson. Vi kan inte betala ut några nya statsbidrag utöver dem som redan finns. Däremot, det skall man alltid vara öppen för, måste man kunna omfördela inom de givna ramarna och bättre utnyttja anslagen. Men några nya statsbidrag utöver dem som finns har vi verkligen inte råd med. Jag står också till hundra procent för åsikten att den offentliga sektorn inte får öka mer. All ekonomisk expertis i vårt land, jämväl den expertis som utomlands ser på vårt lands situation, är överens om att vad Sverige behöver i dag är att minska den offentliga sektorn och låta den privata sektorn öka, så att Sverige kan konkurrera med utlandet och exportera mer. Frånsett detta vill jag upprepa att vi har 150 miljarder kronor i inkomster och 205 miljarder kronor i utgifter. Ett bättre argument för att inte öka den offentliga sektorn mera har jag svårt att finna.
Herr talman! Kommunikationsministern gjorde i början jämförelser mellan NTF och trafiksäkerhetsverket. Om det fanns pengar var han inte så övertygad om huruvida det var NTF eller trafiksäkerhetsverket som skulle ha dem. På ett socialdemokratiskt initiativ i utskottet förra året fick NTF mer pengar än vad som föreslogs i det årets budgetproposition. Skall NTF eller trafiksäkerhetsverket ha pengarna, frågade alltså kommunikationsministern. Han undrade om de skulle ha en miljon vardera. Av det talet lät det som om kommunikationsministern skulle vara villig att ta fram 2 milj.kr. Så är tyvärr inte fallet. Socialdemokraternas krav på 2 milj.kr. har hittills inte rönt någon förståelse, men ändrar kommunikationsministern uppfattning och vill påverka de borgerliga ledamöterna här i kammaren att bifalla vår reservation tycker jag det är bra. Trafiksäkerhetsverket kan säkert nyttiggöra den anslagsökningen. De kampanjer som trafiksäkerhetsverket har haft har också gett positiva resultat. Man kan påvisa att människoliv har räddats och att antalet skador har minskat. Vi är rädda för att dessa kampanjer inte skall kunna fortsätta som tidigare. Därför har vi krävt ytterligare medel. Vad det rör sig om, herr kommunikationsminister, är 2 milj.kr. för att rädda ytterligare människoliv.

Herr talman! Jag vill gärna börja med att återgälda kommunikationsministerns vänliga ord. Jag tycker att det är trevligt att debattera med kommunikationsministern — det är friska tag. Beträffande driftbidrag kontra investeringsbidrag vill jag bara säga att jag tog detta som exempel på besparingar som vi har föreslagit. Socialdemokraterna har föreslagit en minskning av försvarsanslaget på driftbudgeten med över 400 milj.kr., och inom denna ram ryms de här två miljonerna till kollektivtrafiken mycket väl. Jag har förståelse för att kommunikationsministern måste vara ytterst restriktiv i det statsfinansiella läge som råder och att han måste vara restriktiv i sina uttalanden när det gäller att förespegla nya statsbidrag till olika saker. Nu har emellertid riksdagen med mycket bred majoritet den 1 juni förra året fattat ett beslut om att regeringen skall förelägga riksdagen förslag till ökad satsning på kollektivtrafiken med utgångspunkt i KOLT:s förslag. Vi anser att vårt förslag till omdisponering av 2 milj.kr. skulle vara ett första steg. Jag tycker att Ulf Adelsohn skall ta ett samtal med sin regeringskollega Danell, som i debatten den 1 juni, när vi diskuterade den här frågan, yttrade bl.a. följande: ”I vår partimotion skrev vi att propositionens avsnitt om kollektivtrafik i tätort var utmanande. Det enda man föreslog var egentligen att bidrag till tunnelbaneutbyggnad i framtiden skulle tas bort. Därmed bröt man den uppläggning av propositionen som trepartiregeringen faktiskt var överens om. - Våra förslag om att de statliga bidragen skall vara neutrala till olika slags kollektivtrafikanläggningar innebär att även bussgator, terminaler och spårbunden trafik med korsningar i samma plan skall kunna bli bidragsberättigade. Här finns ett stort uppdämt behov av nya regler som följer kollektivtrafikutredningens förslag.” Detta yttrade moderata samlingspartiets talesman i den trafikpolitiska debatten den 1 juni 1979. Och en bred riksdagsmajoritet hemställde hos regeringen att få förslag i den här riktningen. Det är därför vi från socialdemokratiskt håll beklagar att moderata samlingspartiet har ändrat uppfattning från den 1 juni 1979 till den 9 april 1980.

Herr talman! Det är riktigt som herr Hugosson säger att vi i dag tecknar den 9 april 1980 — det är på dagen 40 år sedan tyskarna invaderade Danmark och Norge. Det är kanske inte den allra bästa dagen för att argumentera för mycket för inskränkningar av försvarsbudgeten. Lennart Ström, en välkänd kommunalman i Göteborg, sade för inte så länge sedan att 1960-talets och 1970-talets kommunalmän har bjudit över när de varit i opposition och att 1980-talets kommunalmän sannolikt kommer att bjuda under när de är i opposition. Jag tror att Lennart Ström var överoptimistisk. Jag kan i varje fall konstatera att 1980-talet är inne och att denna strömska visdom — jag tycker nämligen att det är visdom — ännu inte har spritt sig vare sig i kommunerna eller i riksdagen. Jag håller naturligtvis med Birger Rosqvist om att det vore bra med ytterligare 2 milj.kr. Det vore bra med ytterligare 4 milj.kr. till trafiksäkerheten, med 8 eller 16 miljoner också — det är vi överens om. Vi skulle kunna använda hur mycket som helst till detta och bjuda över varandra som vi gjorde i skolan: Vad du än säger så säger jag en krona mer, ett öre mer eller en stenkula mer — eller hur vi nu uttryckte det. Men nu har vi beslutat om en ram, och mer pengar har vi inte. Därför delar jag helt utskottsmajoritetens bedömning att detta är vad vi nu har råd med. Vad jag sade var att jag inte vet var man bäst skulle finna resultat om man ville göra en kampanj för att rädda människoliv genom hastighetsbegränsningar. Man kanske skulle vinna stor framgång med en frivillig kampanj, och det kan man fundera över till ett annat år. Vi måste nämligen, som jag hela tiden har sagt, alltid vara beredda att omfördela våra anslag. Jag vet inte, Kurt Hugosson, vad Georg Danell sade här i kammaren den I juni, men jag föreställer mig att han delar min uppfattning att man alltid måste se om man inte kan förbättra reglerna, så att nya saker, som är mer angelägna än andra för statsbidrag, tas in inom ramen för statsbidrag. Andra kanske förs ut eller placeras längre bak på en prioriteringslista. Själv har jag gett uttryck för en sådan uppfattning, inte minst i direktiven till den utredning som har tillsatts med anledning av riksdagens initiativ förra året när det gäller statsbidrag till kollektivtrafik. Jag har anfört att bidragen inte skall vara styrande, så att man tvingas bygga nytt i stället för att använda investeringsmedel för att upprusta befintliga anläggningar. Jag kan allså inte svara för exakt vad herr Danell sade den 1 juni. Men jag kan i varje fall konstatera att från den 1 juni och fram till i dag har statens budgetsituation inte förbättrats utan försämrats. Ställer sig riksdagsledamöter — män eller kvinnor — upp i kammarens talarstol och säger att de i ljuset av att statsbudgeten ökat mer än vad som förutsågs, vill ompröva den ståndpunkt de intog den 1 juni 1979 och som kanske var klok och riktig då men som med hänsyn till de nya ekonomiska omständigheterna inte är särskilt klok i dag, är jag beredd att ta var och en av dem i hand och säga: Det var allt en riktigt bra riksdagsledamot.

Herr talman! Till årets riksmöte har jag tillsammans med Elisabeth Fleetwood motionerat om en fast broförbindelse vid Bjursundsström i Loftahammar i Kalmar län. Vi är inte de första riksdagsledamöter som är ute i detta ärende. Sedan flera år tillbaka är frågan välbekant för trafikutskottet och för riksdagen. Oaktat detta finns ännu ingen bro vid Bjursund. Argumenten för att bygga denna bro har ökat i styrka för varje år. Kanske man vid en välvillig tolkning av trafikutskottets betänkande kan påstå att insikten om argumenten numera också delas av trafikutskottet. Utskottet har pekat på vikten av att man vid fördelning av medel, som på riksstaten anvisas för byggande av vägar, skall ta hänsyn till vägbehoven i olika delar av riket samt att därvid kraven på en likformig standard beaktas. Detta tolkar jag som att man kommer att ta stor hänsyn till argumenten för en bro vid Bjursund, då beslut skall fattas i fråga om detta broprojekt. Utöver vad vi framhållit i vår motion vill jag helt kort erinra om att samtliga remissinstanser i länsplaneringssammanhang framhåller hur viktig brofrågan är för Loftahammar. Den regionalpolitiska betydelsen för bygdens befolkning och för bygdens företagsamhet är uppenbar för envar. Exempel kan vara jordoch skogsbruket, företag som Wienerbagaren, Tjustost, Smålandsplast och Marinan, som tillsammans sysselsätter hundratalet personer. Förutom näringslivets kostnader förtjänar särskilt människornas normala och självklara servicebehov att uppmärksammas och tillgodoses. Hur länge skall körtiden för ambulanser, för skolskjutsar osv. behöva vara så lång som nu är fallet? Med tålamod har Loftahammarsborna väntat på en bro som för deras del skulle innebära — för att använda utskottsbetänkandets vackra beskrivning — en med andra delar av riket likvärdig vägstandard. Låt inte också nästa generations skolbarn få vänta två gånger om dagen vid den gamla färjan. Bygg en bro! Herr talman! Med hänsyn till att jag gjort den bedömningen att utskottet arbetar i riktning mot en positiv lösning har jag för dagen inget eget yrkande.

Herr talman! Den planerade högbron vid Skanstull i Stockholm har sedan en rad år tillbaka varit ett mycket omdebatterat och omstritt projekt. Högbron ingår som en del i ett större projekt, Söderledsprojektet, till en totalkostnad i storleksordningen 300 milj.kr. — ett projekt vars huvudsyfte är att kraftigt minska de miljöstörningar som infartstrafiken på den hårt belastade Götgatan ger upphov till och åstadkomma detta genom att leda ner trafiken i en tunnel under Södermalm. Varför har då planerna på högbron mött så starkt motstånd? Först och främst finns det redan i dag inte mindre än två broar vid Skanstull med tillsammans åtta filer för biloch busstrafik. Dessutom finns det täta förbindelser med spårbunden trafik — tunnelbana — över den större bron. Redan befintliga broar har alltså en väl tilltagen transportkapacitet. Den starka kritiken mot högbron skjuter in sig på att bron är onödig, att den förfular stadsbilden, stör näraliggande friluftsanläggningar och står i strid med de trafikpolitiska målsättningarna att biltrafiken i möjligaste mån skall begränsas till förmån för en ökad satsning på kollektivtrafiken. F. ö. kan man konstatera att trafikströmmen i dag är betydligt mindre över de båda befintliga broarna vid Skanstull— Skanstullsbron och Skansbron — än när planerna för högbron gjordes upp och man fattade beslut om den nya bron. Således har antalet bilar per dygn som passerar broarna sjunkit från drygt 100 000 till 77 000 från år 1969 till år 1979, dvs. en minskning med mer än 20 26 under en tioårsperiod. De trafikräkningar som gjorts på senare tid tyder på en ytterligare klar minskning, men först senare fram i vår väntas man få säkrare underlag för att bedöma om det rör sig om mer bestående effekter, bl.a. till följd av de höjda bensinpriserna. Flera förslag har förts fram, bl.a. på initiativ av privatpersoner, i syfte att åstadkomma andra tekniska lösningar på hur trafiken kan ledas in i Söderledstunneln med utnyttjande av redan befintliga broar, lösningar som skulle innebära avsevärt mindre genomgripande förändringar än den planerade högbron. Det aktuella brobygget kommer att påbörjas vid en tidpunkt då det står klart att biltrafiken in mot Stockholms innerstad måste minskas med hänsyn inte minst till de miljöproblem som biltrafiken ger upphov till. I Stockholms kommun försöker man nu på olika sätt arbeta fram förslag och genomföra konkreta åtgärder som kan begränsa privatbilismen. Den växande medvetenheten såväl hos den breda allmänheten som hos politikerna om vidden av bilismens miljöstörningar och luftföroreningarnas inverkan på barns och vuxnas hälsa är självfallet en starkt pådrivande faktor. Åtgärderna kan inte få skjutas upp på obestämbar framtid. Att det skall satsas på ökad kollektivtrafik i större tätorter, och inte på ökad privatbilism, är en klart angiven riktlinje i den nya trafikpolitik riksdagen har lagt fast. Mot denna bakgrund är den planerade högbron något av ett trafikpolitiskt trovärdighetsproblem. Är det verkligen så — frågar man sig — att politikerna menar allvar med allt det vackra talet om nya tag i trafikpolitiken? Varför skall man då satsa så många miljoner av skattemedel för att bygga en högbro för biltrafiken in mot Stockholms innerstad? Med den ansvarsfördelning som allmänt råder när det gäller vägbyggande brukar inte riksdagen i normala fall göra några bedömningar av enskilda projekt. Riksdagen har också med hänvisning till dessa allmänna principer avvisat en motion från centerhåll för ett par år sedan, väckt med Torsten Sandberg som huvudmotionär, som rörde just planerna på en högbro vid Skanstull. Högbroprojektet är emellertid i dag ett exceptionellt fall av flera skäl. Sedan planerna för högbron först drogs upp för åtskilliga år sedan och stadsplanen antogs och fastställdes — för ett par år sedan — har åtskilligt inträffat. Vi har haft en dramatisk utveckling på energiområdet med höjda priser på drivmedel som har fått och kommer att få följder för privatbilismen. Riksdagen har fattat viktiga beslut om en ny trafikpolitik, som bl.a. innebär en satsning på kollektivtrafik i tätort. Vi har fått ökade kunskaper och en ökad aktivitet när det gäller att angripa de miljöproblem som bilismen orsakar. Och slutligen: Vi har f. n. ett kärvt ekonomiskt läge och uppenbart knappt om pengar till i och för sig angelägna ändamål, vilket vältaligt har framhållits under den debatt som förts här i dag om väganslagen. Det är den allmänna bakgrunden. Vi tvingas i dag till hårdare prioriteringar och även — ibland — till omprioriteringar. Det möter därför ringa förståelse hos en bred allmänhet om projektet med den dyra och onödiga högbron vid Skanstull till varje pris skall fullföljas. För de flesta människor är det i stället betydligt förnuftigare att man allvarligt granskar möjligheterna till mindre anspråksfulla och resurskrävande lösningar. Och här har trots allt också politikerna i riksdagen ett ansvar eftersom det främst handlar om statliga medel. Är det verkligen rimligt att i dagens situation ställa stora statsbelopp till förfogande för att fullfölja detta projekt efter de ursprungliga planerna utan att man ens aktualiserar en diskussion om möjligheterna att pruta ner på anspråken? Som framgår av det särskilda yttrandet till trafikutskottets betänkande har byggandet av själva högbron ännu inte lämnats ut till anbudsgivning. De nödvändiga anbudshandlingarna beräknas bli färdiga i maj i år, varefter det blir anbudsinlämning under oktober månad och beräknad byggstart i februari nästa år. Även om projektet har fortskridit långt finns det således ännu möjligheter att avstå från att fullfölja planerna på högbron. Herr talman! Även om det med hänsyn till trafikutskottets ställningstagande inte finns några större förutsättningar att uppbåda stöd hos en majoritet av kammarens ledamöter ber jag att få yrka bifall till motionen nr 1728. Ett bifall till motionen skulle leda till att initiativ kan tas till överläggningar med Stockholms kommun — som är ansvarig för Söderledsprojektet — och vägverket i syfte att åstadkomma en nedbantning av projektet, dvs. ett fullföljande utan den planerade högbron.

Herr talman! I det nu föreliggande betänkandet, nr 9, från trafikutskottet behandlas vägväsendet och trafiksäkerheten. Jag och några medmotionärer hari motion 1338 tagit upp vissa problem när det gäller vägar i Skåne. Vi har i motionen pekat på att Skåne med hänsyn till de korta avstånden får betraktas som ett arbetsområde. Med hänsyn till sysselsättningsläget och rörligheten bland den arbetande befolkningen fordras det att vissa vägprojekt tidigareläggs och att man vid fördelningen av väganslagen tar hänsyn härtill för Skånes vidkommande. Utskottet har emellertid inte beaktat detta utan hänvisar till de nya flerårsoch fördelningsplanerna och till en samhällsekonomisk angelägenhetsgradering när det gäller vägarna och gatorna. Utskottet tycks inte ha satt sig in i de problem som föreligger i ett område som är så tättbefolkat som Skåne, där sysselsättningsproblemen är stora i dag och där avstånden är sådana att man pendlar från olika håll till arbetsplatser, allt till gagn för samhället. Det fordras ju också då att man har ett vägväsende som fungerar på rätt sätt och därmed samhällsekonomiskt. Jag hoppas att man beaktar detta i fortsättningen till gagn för den här provinsen. I samma motion har vi också pekat på den höga inlejning av fordon och maskiner som sker inom de olika arbetsområdena i Skåne. Vi ser en viss fara i att inlejningen av fordon och maskiner fått en sådan omfattning som den nu har. Man underminerar därmed den fasta organisation som finns inom de olika arbetsområdena och splittrar den kvalificerade arbetskraften. Det får inte gå dithän att praktiskt taget allt underhållsarbete är entreprenadarbete och att den fasta stammen av vägarbetare och vägbyggare elimineras. Vi har i motionen anfört att i stället för att köpa tjänster bör vägverket sälja tjänster till kommuner, vägsamfälligheter och andra. Utskottet pekar på att det som vi har rekommenderat redan förekommit inom olika delar av landet, även i Skåne. Detta är förvisso riktigt, men det har förekommit i ringa omfattning och med mycket små summor per år. Vidare anför utskottet att man kan vidareutveckla detta i mån av ekonomiska och praktiska förutsättningar. Jag har inte kunnat förmärka någon som helst marknadsföring eller information om detta från vägverkets sida, som skulle göra att allmänheten på ett riktigt sätt får klart för sig att vägverket är berett att ställa dessa kvalificerade resurser till allmänhetens förfogande till rimliga kostnader. Jag förutsätter att utskottet ser till att vägverket verkligen går ut och informerar om att verket kan erbjuda tjänster utöver de uppdrag som det har som allmän väghållare. En annan del som tas upp i motionen är arbetsområdenas gränser. Vi har begärt att det skall bli en översyn av arbetsområdesgränserna utan hänsyn till länsgränserna i Skåne. Som bekant har vi en länsgräns som går snett igenom landskapet. Vi har också arbetsområden som följer länsgränsen med onormalt långa avstånd från stationen till yttersta gränsen, där andra arbetsområden ligger betydligt närmare. En samlad översyn över arbetsområdena och arbetsområdesgränserna för de båda länen borde snarast komma till stånd. Utskottet påpekar att en kontinuerlig översyn pågår. Man kan ifrågasätta om denna kontinuerliga översyn verkligen är så övergripande som vi i motionen har ansett att den bör vara. Enligt vårt förmenande skulle en samlad översyn av arbetsområdena och arbetsområdesgränserna för hela Skåne vara till gagn för planeringen, och det är vår förhoppning att utskottet följer denna fråga så att vi kan få den samlade översyn som vi har begärt. Till sist, herr talman, har vi föreslagit att ett samordningsorgan för de båda vägförvaltningarna i Skåne inrättas till gagn för den planering som måste ske oavsett vilken årstid det är i Skåne. Utskottet avfärdar detta med motiveringen att det föreligger ett samarbete vägförvaltningarna emellan. Som framgår av motionen består detta samarbete i att vägdirektörerna i de båda länen som goda yrkesmän ringer upp varandra och pratar någon gång. Utskottet tycks mena att detta är tillräckligt. Vi motionärer anser att det bör finnas ett samarbetsorgan där de olika parterna inom resp. vägförvaltningar får deltaga. Det bör inte vara ett organ bara för vägdirektörerna och per telefon. Olika arbetstagarorganisationer bör deltaga. Jag beklagar att utskottet inte har fattat behovet av detta, men vi får återkomma. Under tiden bör utskottet verkligen följa upp vad som händer på detta område och se till att utskottets intentioner följs.

Herr talman! Några ord om motionen 1728, som gäller Skanstullsbron. Mycket skulle finnas att säga om detta vansinniga projekt, men jag skall begränsa mig till tre skäl till att beslutet om brobygget bör omprövas. För det första är den planerade bron helt onödig. Det finns, som Anna Eliasson tidigare framhöll, redan två broar över vattnet vid Skanstull som mer än väl räcker till. Brobygget förutsätter de facto en ökad biltrafik, vilket går stick i stäv med alla de riksdagsuttalanden som har gjorts om en minskad privatbilism i tätorterna. En sådan minskning är nödvändig inte minst för barnens skull — barnen som i dag blyförgiftas eller lemlästas av den ständigt strida ström av plåtskal som forsar genom de större tätorterna och inte minst Stockholm. Bron är inte nödvändig för att bygga ut Södertunneln — det har påvisats av många planerare och också av Stockholms kommun, även om socialdemokrater, folkpartister och moderater ännu inte har dragit konsekvenserna av detta. För det andra är bron dyr, oerhört dyr. Den kommer att kosta åtskilliga hundra miljoner kronor — hur många vet man ännu inte. Och till vad nytta, frågar man sig. Är det verkligen rimligt att så mycket statsmedel slängs ut för att tillgodose en enskild grupps önskemål, i detta fall bilisternas? Kommunikationsministern Ulf Adelsohn var tidigare inne på det kärva budgetläget. Här har han verkligen en möjlighet till besparing. Den besparingen — här kommer jag in på mitt tredje skäl till att beslutet om brobygget bör omprövas — skulle kunna användas till vettiga ändamål. Då tänker jag på ändamål som innebär en minskning av privatbilismen till förmån för en ökad kollektivtrafik. Ulf Adelsohn påstod att han var för kollektivtrafik inte minst av energiskäl, men samtidigt avvisade han tanken att ytterligare resurser ges till kollektivtrafiken. Här har han alltså flera hundra miljoner att ta av. Herr talman! Åtskilligt mer skulle kunna sägas om vansinnet i Skanstullsbroprojektet. Exempelvis skönhetsaspekten kan tas upp. Bron skall målas gul, har det sagts. Men hur påskaglad bron än skall målas kan jag försäkra riksdagens ledamöter om att ingen vare sig på Söder eller i Stockholms innerstad i övrigt kommer att bli lyckligare av den. Tvärtom finns det en omfattande opinion mot bron, en opinion som hittills nonchalerats. Såväl i stadshuset i Stockholm som i riksdagen har vänsterpartiet kommunisterna flera gånger försökt stoppa projektet. Vi kommer därför att i det här fallet stödja Anna Eliassons motion.

Herr talman! Trafikutskottet har behandlat min och Eivor Nilsons motion 1979/80:671 om ambulerande bilprovning. Trafikutskottet föreslår riksdagen att avslå vår motion. Utskottet motiverar avslagsförslaget med att hänvisa till vad utskottet anförde i samma ärende i fjol. Jag anser att det är en svag motivering. Vi motionärer har inte begärt att riksdagen skall besluta om en ambulerande bilprovning utan enbart att möjligheterna till en ambulerande bilprovning och därmed decentraliserad bilprovning utreds. Jag har läst trafikutskottets betänkande från i fjol, 1979/80:3, som man hänvisar till i det betänkande vi behandlar i dag. I betänkandet 1979/80:3 betonar utskottet vikten av att servicen i glesbygdsområden inte eftersätts. Men servicen är ju här eftersatt. När människor i dag måste åka ända upp till 30-35 mil för att få sina motorfordon och släpvagnar kontrollbesiktigade är ju servicen eftersatt. Var och en kan förstå att det blir kostsamt. Jag vill peka både på drivmedelskostnaderna och på det inkomstbortfall som blir följden av att en hel arbetsdag måste avsättas för att nå kontrollprovningsstationerna. Samma service för samma kostnad bör gälla också människor som bor i glest befolkade områden. Det bedrivs ju i dag besiktningsverksamhet med mobila utrustningar i Sysslebäck i norra Värmland och i Särna i norra Dalarna.

Man bör i stället försöka hitta andra eller liknande former, där man också beaktar krav på god arbetsmiljö. Jag vet att flera kommuner, bl.a. i Jämtlands län, har haft och har utmärkta lokaler, lämpliga för ändamålet, att erbjuda. Det är t.ex. fallet i Funäsdalen och i Gäddede i Jämtlands län. Vi föreslår i vår motion 1979/80:671 att möjligheterna till ambulerande kontrollprovning skall utredas, och jag yrkar bifall till denna motion.